Herr talman! Birgitta Dahl har frågat jordbruksministern och mig om vad regeringen gjort för att uppfylla löftena i den allmänpolitiska debatten i år samt vilka konkreta åtgärder regeringen avser att nu genomföra för att komma till rätta med radonproblemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på de direkta frågor som Birgitta Dahl har framställt. I den allmänpolitiska debatten den 31 januari i år beskrev jordbruksministern det fortlöpande arbetet med radonfrågorna. Han uppgav vidare att regeringen hade för avsikt att omgående tillkalla en särskild utredningsman för att skyndsamt närmare klarlägga strålningsriskerna i byggnader och pröva lämpliga motåtgärder. Utredningsmannen tillkallades den 1 februari 1979. Den sålunda tillkallade utredaren har den 5 juni avgivit ett delbetänkande. Under tiden som den av regeringen tillkallade utredningsmannen arbetat med sitt uppdrag har följande inträffat. Den 7 februari i år utsände socialstyrelsen, planverket och statens strålskyddsinstitut ett informationsmaterial som utarbetats efter samråd med Kommunförbundet om strålrisken i byggnader och åtgärder för att minska effekterna av dessa. Informationen utgick till länsstyrelserna, länsläkarorganisationerna, byggnadsnämnderna och hälsovårdsnämnderna. Såvitt jag erfarit pågår arbete inom dessa myndigheter med ytterligare en informationsskrift, som skall ligga färdig i höst. Radongasriskerna har uppmärksammats även i det pågående arbetet med en ny svensk byggnorm. I det sammanhanget har planverket utarbetat utförligare förslag till nybyggnadsnorm, där gränsvärdena för materials strålning anges. Dessutom föreslås även för småhus en bättre ventilation för att man skall få en god luftkvalitet inomhus, varvid även radonhalten givetvis sänks. Dessa förslag har ännu inte underställts regeringen för fastställelse. Jag vill också nämna att radonproblemet berörs i de av riksantikvarieämbetet, planverket och Kommunförbundet utarbetade anvisningarna för kommunal energisparplanering. Frågan har också tagits upp i den utbildning av kommunala energibesiktningsmän som planverket arrangerat. Statens råd för byggnadsforskning genomför ett omfattande forskningsprojekt som syftar till att studera vilka effekter på radonhalten hos inomhusluften som kan fås genom de byggnadstekniska åtgärder som i dag är ekonomiskt möjliga att genomföra. Projektet inriktar sig på hus med redan dokumenterad hög radonhalt — oavsett om detta beror på att huset är byggt av eller på s.k. aktivt material. Projektet skall resultera i förslag till konkreta byggnadstekniska åtgärder, riktade bl.a. till fastighetsägarna. I forskningsprojektet ingår bl.a. de s.k. Tidaholmshusen. Regeringen har aktivt bidragit till att göra det möjligt att genomföra detta forskningsprojekt genom att ge byggforskningsrådet bemyndigande att besluta om avskrivning av de experimentlån som möjliggör projektet. Genom detta beslut kan husägarna befrias från ekonomiska förpliktelser i samband med byggforskningsrådets insatser. Beträffande de preliminära förslag till åtgärder mot strålrisker i byggnader som den särskilt tillkallade utredningsmannen redovisat kan följande nämnas. Provisoriska gränsvärden föreslås för obebyggd mark samt för byggnader när det gäller nyoch ombyggnad. Statens geologiska undersökningar föreslås få i uppdrag att framställa kartor som visar var i landet det förekommer berggrund och jordarter med särskilt hög radioaktivitet. För befintliga hus med särskilt stor radongasbildning föreslås att ventilationssystemen ses över. Särskilda justeringsåtgärder föreslås för fläktventilation och självdragsventilation. I utredningen har särskilt frågan om mätoch kartläggningsmetoder uppmärksammats. Den därvid gjorda genomgången kommer att underlätta det fortsatta utredningsarbetet. Av min redovisning framgår att det pågår en rad aktiviteter för att komma till rätta med radongasriskerna.

Herr talman! Eftersom Birgitta Dahl är sjuk och inte kan delta här i dag ber jag att i hennes ställe få ta emot svaret och uttala tacket. Vad den här debatten skall handla om är inte huruvida radongasen är farlig eller inte — det hoppas jag att vi är överens om att den är. Den skall heller inte handla om den oro som de känner som menar sig vara eller som är utsatta för denna gas. Så cynisk tror jag inte att folkpartiregeringen är att den inte skulle ta hänsyn till den oron. Vad saken gäller är: Hur har regeringen handlat på detta område? Har man uppfyllt de löften man ställt ut och har konkreta och framåtsyftande åtgärder vidtagits? I remissdebatten i år sades det från regeringshåll att en utredning skulle tillsättas och att utredningen skulle arbeta med förtur och utarbeta ett program för vad som är särskilt viktigt. Vidare sades det att programmet skulle redovisas senast den 1 maj 1979. Statsrådet Enlund avslutade det inlägget med att uttala: ”Vi bedömer alltså det här som oerhört viktigt, och vi anser att utredningen isin helhet bör bedrivas med största möjliga skyndsamhet.” — Detta uttalades den 31 januari i år. Birgitta Dahls fråga är anmäld den 25 maj. Då fanns inget program redovisat, men massmedia har därefter refererat programmet, och givetvis byggs svaret upp på det faktum att det nu föreligger — två dagar gammalt. Men ändå kvarstår att det som man ville skynda på, det felkalkylerade man tidsmässigt så att det drog över tiden med en tredjedel. En kraftig felkalkyl, som bara visar att inte ens i ett så kort tidsperspektiv som tre månader kunde riktiga avvägningar göras. Om det inte rent av är så att man bara har fortsatt att missköta frågan. Herr talman! Det finns därför anledning att fråga: Vilka konkreta åtgärder avser nu regeringen att vidta? Vi skall väl inte behöva diskutera behovet av åtgärderna, för ett faktum är, såsom regeringens utredning enligt massmedias presentation visar, att cancerframkallande radongas finns i oacceptabla doser i mellan 3 000 och 15 000 svenska bostadshus. De många oroliga människorna i dessa bostäder har säkert många frågor att ställa. Ett tekniskt resonemang om stödformer, provisoriska gränsvärden, avvägning mellan energisparande och ventilation osv. är inte ointressant, men för dem som känner oro finns det bara en — och en samlande — fråga att få besvarad. Den frågan är givetvis: När kommer det att göras något så att vi kan känna oss säkra? Ansvaret för det här vilar på regeringen. Det är regeringens uppgift att regera, och på detta område borde det inte vara så svårt för fp-minoritetsregeringen att söka och få det breda stöd som man påstår sig vilja ha. Därför vill jag fråga: Hur ser nu tidsplanen ut för det fortsatta arbetet? Hur ser det arbetet ut, litet mer i detalj?
Herr talman! Detta är ett mycket viktigt problem och det spänner över ett ganska stort fält. Fråga är om det är lämpligt att som svar på en enkel fråga lämna alla de uppgifter som Per Olof Håkansson begär, nämligen en tidsplan för det fortsatta arbetet och angivande av de konkreta åtgärder som nu skall vidtagas. Det är en mängd sådana åtgärder som håller på att vidtagas på olika nivåer ute i landet. Med här finns hälsovårdsnämnder och länsläkarorganisationer. Här är planverket liksom strålskyddsinstitutet, en del kommuner och regeringen samt flera organisationer och myndigheter inblandade. Det pågår en mängd aktiviteter som det är svårt att redovisa här i detalj. Men låt mig ändå kortfattat få säga vad som nu är på gång. Det viktiga är att vi får reda på vilka hus det är farligt att bo i. I utredningen har man redovisat resultaten från olika undersökningar som pågår för att få fram enkla och billiga metoder att hitta dessa hus. Man har i Uppsala t.ex. uppmätt radonhalten från gatorna och inemot husen. Det är ett enkelt och snabbt sätt att lokalisera. Därefter kan man gå in för vidare undersökningar med s.k. handmätningar. F. n. undersöks och utprovas enkla metoder med alfakänslig film, som man kan hänga upp i sitt hus under en månad, varefter man kan få en uppfattning om problemets art. Det är alltså kartläggningssidan, och på denna pågår aktiva försök. Den andra frågan gäller vad man skall göra åt huset. Därvid har regeringen aktivt bidragit till ett stort forskningsprojekt inom byggforskningsrådet, där bl.a. de s.k. Tidaholmshusen ingår. Där skall det företas en ordentlig utvärdering av vilka åtgärder som behöver vidtagas för att man skall komma åt problemet. I dag finns det ingen anledning att gå ut och rekommendera människorna att göra stora ombyggnadsinsatser i sina hus. Vi måste kunna rekommendera dem vettiga och billiga metoder.
Herr talman! Vi måste skilja på själva sakfrågan med alla de åtgärder, enkla eller besvärliga, som ligger inom denna och det sätt, på vilket ärendet har skötts. Vi skall inte blanda ihop korten, Birgit Friggebo! Vi måste skilja på sakfrågan och själva skötseln av den. Jag skall här inte upprepa den berättigade kritik som riktas mot regeringen för det sätt, på vilket frågan har förhalats eller rent av hållits tillbaka. Det kan var och en som har intresse för saken lätt skaffa sig uppgift om. Sakfrågan är i och för sig mycket allvarlig. Men vad som gör det hela än värre är den lamhet, med vilken man tydligen även fortsättningsvis ämnar agera. Det är upprörande att man inte driver fram lösningar snabbt. Utredningsarbetet måste påskyndas, eftersom utredningsarbetet som sådant inte löser några problem för människorna.
Herr talman! Det är precis det som utredningsarbetet går ut på. Jag beklagar att detta problem tas upp i en enkel fråga. Det går inte att på tre minuter — eller ens på sex minuter eller nio minuter — räkna upp alla de åtgärder som faktiskt nu vidtas för att kunna ge svar till människorna om när de skall få säkra hus. Vad vi lovade i den allmänpolitiska debatten den 31 januari var att tillsätta en särskild utredningsman. Det gjorde vi dagen därpå. Denne har nu redovisat de konkreta åtgärder som pågår på mängder av nivåer ute i samhället och också pekat på vad det är som man i fortsättningen skall ta upp. Det behövs exempelvis lån och bidrag till verksamheten för att i framtiden kunna vidta åtgärder. Man skall också lägga fram ett stort program för ytterligare forskningsåtgärder. Låt mig, herr talman, bara avslutningsvis få säga att vi tillsatte denna utredning under våra första hundra dagar i folkpartiregeringen. Den socia'demokratiska regeringen gjorde ingenting på de fem år som den hade på sig från 1972 då det första gången slogs larm till socialoch industridepartementen.

Herr talman! Vi har en folkpartiregering och det är den som skall anklagas för sådant som inte görs nu. Anklagelser kan inte riktas mot den socialdemokratiska eller annan regering som suttit tidigare. Det är bara att konstatera att denna fråga sköts med lamhet och att det finns tidsöverdrag i utredningsarbetet, vilket vi beklagar. Jag kan bara lova att vi kommer att följa detta och vidta lämpliga åtgärder när vi kommer tillbaka.
Herr talman! Eftersom debatten ofta inte handlar om sakfrågan utan just om tidsåtgången, vill jag bara dra fram att man under den socialdemokratiska regeringens tid haft många år på sig att ta till vara den information som bl.a. strålskyddsinstitutet lämnade, men det vidtogs inga åtgärder. Under de första hundra dagarna som folkpartiet har haft regeringsmakten har vi igångsatt ett aktivt utredningsarbete, som också har visat vilka konkreta åtgärder som är på gång ute i vårt samhälle.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om regeringens principiella uppfattning om kronans ansvarighet för parkeringsanordningar vid statliga byggnader samt om regeringen överväger några åtgärder för en klarare och mer rättvis gränsdragning mellan stat och kommun i denna fråga. De materiella kraven i byggnadslagstiftningen är desamma för staten som för alla andra. När det gäller kraven i 53 § 3 mom. byggnadsstadgan på anordnande av parkeringsutrymme har således staten samma ansvar som andra fastighetsägare, dvs. i normalfallet skall staten följa de regler som gäller för anordnande av parkeringsutrymme. Från kraven kan undantag medges om det föreligger särskilda skäl till det. När det gäller andra fastighetsägare än staten meddelar byggnadsnämnden undantag. Som Sven-Erik Nordin angivit i anslutning till sina frågor är staten undantagen från byggnadslovsplikt, och det är den myndighet som sköter det statliga byggnadsföretaget som enligt 668 BS medger avvikelser från bestämmelserna i byggnadsstadgan och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den. Byggnadsnämnden får emellertid alltid anmälan och handlingar om statliga byggnadsföretag. Om byggnadsnämnden vid sin granskning av ett företag anser att avvikelser från gällande regler medgivits på ett sätt som inte bör accepteras, kan nämnden begära att frågan skall underställas regeringens prövning. Regeringsprövningen görs då utifrån samma utgångspunkter som gäller för besvärsinstanserna när en byggnads Endast i tre fall har underställning enligt 66 § BS skett på grund av att statlig myndighet och kommun inte kommit överens om antalet parkeringsplatser. Inte i något av dessa ärenden har regeringen behövt fatta beslut, eftersom överenskommelser träffats mellan parterna under hand. I de flesta fall träffas tydligen överenskommelser, och min bedömning är att det system som gäller i stort sett fungerar bra. När det gäller Sven-Erik Nordins andra fråga så behandlas, enligt vad jag har erfarit, frågan om byggnadslov för statliga byggnader liksom parkeringsfrågor i det pågående bygglagarbetet. Några åtgärder från regeringens sida är f.n. inte aktuella.

Herr talman! Först ett tack till bostadsminister Birgit Friggebo för svaret på min fråga. Jag har funnit det angeläget att stöta litet grand i de problem som ligger i den privilegierade roll som staten fortfarande har när det gäller byggnadslov, när det gäller parkeringsnormer och även på annat sätt jämfört med andra fastighetsägare. Staten är ju en stor byggherre i vårt land. Det har den alltid varit. Först byggde man slott till förtrytelse för dåtidens skattebetalare. ”Bygga är vår lust”, sade redan Johan III på sin tid. I modern tid bygger staten mest förvaltningsbyggnader. Det var till att börja med inget problem. Problemen började väl först under efterkrigstiden, när bilismen fick sitt stora genombrott. Då fick vi parkeringsproblem i anslutning till statens byggnader, som jag påpekat. Medan andra fastighetsägare klart är skyldiga att ordna parkeringsplatser inte bara för dem som bor i fastigheten utan också för anställda och för besökare, är staten inte skyldig att följa kommunens normer. Jag vill inte påstå — det vill jag understryka — att staten i något fall vägrat att ordna för sin parkering. Man förhandlar alltid med kommunen, men kommunen kommer i ett psykologiskt underläge vid sådana förhandlingar. Innerst inne är kommunen angelägen om att måna om den nya eller utökade arbetsplats som en statlig institution för med sig. Därför blir man medgörlig, och det vet statens förhandlare. Situationen blev heller inte bättre sedan den dåvarande finansministern Gunnar Sträng 1970 utfärdat anvisningar, som gick ut på att man skulle lösa problemet genom att avgiftsbelägga parkeringsplatserna. Här tog sig Gunnar Sträng större frihet än vad Ingemar Mundebo gjorde för några minuter sedan. En annan, inte ovanlig, komplikation är att planverkets riktlinjer för tillämpningen av parkeringsbestämmelserna kommit att uppfattas som bindande normer och inte som rådgivande. Nu menar jag inte att kommunerna i detta sammanhang alltid har rätt. En del kommuner har helt orealistiska planer för bilismens fortsatta utveckling. Man tror att snart sagt alla kommunens medborgare måste in i kommuncentret med sin bil. Man planerar för parkeringshus i stället för att planera för kollektivtrafik. Men så långt skall vi inte föra debatten här i dag. Vad som behövs i dag är en mer preciserad bygglagstiftning, särskilt med hänsyn till parkeringsskyldigheten. Parkeringskommittén lade ju fram sitt betänkande redan 1968, och det borde väl ha gett även den här regeringen något uppslag till en lösning.

Herr talman! Före valet i höst kommer ett förslag till ny bygglag att framläggas, vilket kommer att remitteras till kommuner och berörda myndigheter. Det finns goda möjligheter att under en ganska lång tid kunna debattera förslaget. Som jag tidigare sagt kommer denna fråga att beröras i bygglagförslaget, som alltså läggs fram före valet i höst.

Herr talman! Jag blev faktiskt mer besviken över det andra inlägget från bostadsministern, därför att jag hade hoppats att vi åtminstone skulle ha fått ett årtal angivet, en ungefärlig anvisning i tiden, när man kan tänka sig att det här utredningsarbetet kan vara färdigt och när ett regeringsförslag kan komma. Eftersom Birgit Friggebo inte ens ville nämna decenniet, måste jag tyvärr säga att jag blev mycket besviken över den senaste uppgiften.

Herr talman! Bengt Fagerlund har frågat mig dels om jag kommer att medverka till att utredningsarbetet beträffande glasindustrin ordnas så, att de fackliga organisationerna får tillfälle att direkt delta i arbetet med möjlighet att påverka detta, dels när riksdagen kan vänta förslag om ökat stöd till Glasforskningsinstitutet i Växjö. att detta arbete bedrivs i samverkan såväl med berörda företag som med de fackliga organisationerna. Innebörden av regeringens uppdrag till industriverket är därmed att arbetet med planen skall ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Frågan om statligt stöd till forskningsoch utvecklingsarbete på glasområdet ingår som ett naturligt led i utarbetandet av en samlad plan för samhällets insatser på glasindustriområdet. Vidare har medlemmar inom Nordiska rådet väckt förslag som rör den nordiska glasindustrin. Bland förslagen ingår ökade statliga stöd till Glasforskningsinstitutet i Växjö. Nordiska rådets presidium har nyligen hemställt om yttrande från statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling och Glasforskningsinstitutet över det väckta förslaget. Genom industridepartementets försorg har en sådan remittering skett. Att nu ta upp frågan om statligt stöd till forskningsoch utvecklingsarbetet på glasområdet vore enligt min mening att föregripa såväl industriverkets arbete med en samlad plan som nämnda remissbehandling.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att den motion, nr 1483, som vi från Kalmar och Kronobergs län väckte här i riksdagen blev, kan man säga, helt och hållet bifallen, och nu är det regeringen som har ansvaret. I betänkandet skrev utskottet att målsättningen skulle vara att bevara denna industris långsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet, så att sysselsättningsnivån bibehålls. Jag är tacksam för det här svaret ur en synpunkt, nämligen att det är industriverket som har fått uppdraget att utarbeta förslag och att det inte, som en del var ute efter, blev länsstyrelsen. Men när det gäller den fackliga medverkan vill jag säga att det är ju inte bara så att de fackliga organisationerna skall samverka här, utan de måste också få ett reellt inflytande över utredningen. Jag tror det är till nytta för hela glasindustrin, därför att den är hantverksbetonad och det är de anställda som verkligen kan föra frågan vidare. När det gäller själva stödet till Glasforskningsinstitutet, så är det oerhört viktigt för glasindustrins framtid att vi får i gång den här forskningen på ett ordentligt sätt. Där är jag inte nöjd när industriministern säger att ett positivt svar skulle innebära att man föregrep såväl industriverkets arbete som remissbehandlingen. Jag anser att regeringen bör ta ett snabbt initiativ för att ge Glasforskningsinstitutet de resurser institutet måste ha för att kunna driva utvecklingen framåt. Låt mig säga att här behövs snabba beslut när det gäller såväl den långsiktiga planen som stödet till forskningen. Redan nu är det företag som lagts ned,t.ex. Strömbergshyttan. Flygsfors har man också planer på att lägga ned, och det sker en viss koncentration från tillverkningsenheterna inom Kosta-Boda-koncernen också. För min personliga del anser jag att de små produktionsenheterna kan vara kvar och likaså att de företag som står utanför de två stora grupperna också skall kunna leva. Problemet är inte att tillverka glaset utan helt enkelt att marknadsföra det. Och låt mig säga till slut — jag har ju bara tre minuter till förfogande för det här inlägget — att glasindustrin får inte bli mindre än den är. Jag tror vi måste ha en plan som gör att vi kan återföra glasindustrin till 1975 års nivå, dvs. 2 500 anställda. Lokaler finns på de olika platserna, och detta måste vara målsättningen för hela planeringsarbetet.
Herr talman! Jag noterar att vi är överens om det mesta. Det som skiljer oss åt gäller den takt i vilken frågan om stöd till forskningsoch utvecklingsarbetet skall ske — om man skall avvakta det utredningsarbete som förestår eller om man inte skall göra det. Jag vidhåller att det är naturligt att avvakta det arbetet.
Herr tal nan! Jag tycker trots allt att — även om vi får ett nordiskt samarbete —det skall kunna vara möjligt för den svenska regeringen att ta initiativ till ett ökat stöd till forskningen inom glasindustrin. När det gäller marknadsföringen måste man också handla snabbt, och jag hoppas att industriministern trycker på industriverket, så att verket kommer fram med förslag när det gäller en samlad marknadsföring. Jag är fullt medveten om att det är svårt. Men ta upp till allvarlig diskussion den möjlighet som vi nämnde i motionen, att man bildar ett bolag som går ut med svenskt konsthantverk i hela världen. Det är små företag, och de orkar inte med att själva marknadsföra sina produkter på den internationella marknaden. Det kan också gälla svenskt porslin, matbestick, textilier och annat. Ta ett ordentligt grepp om detta! Det betyder så oerhört mycket även för annan svensk industri. Glaset har dock, som någon har sagt här, varit en vågbrytare. Och har man åkt ute i världen, har man sett att svenskt glas har en god marknad. Men vi måste upprätthålla kvaliteten, den konstnärliga formen, och inte tro att vi kan konkurrera med massproducerade varor i detta sammanhang.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag avser att medverka till att en träutvecklingsenhet förläggs till Skellefteå. partementet den 1 juni 1977 riksdagsledamoten Rune Ångström för att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. Utredaren har i sitt andra delbetänkande föreslagit bl.a. att en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet skall inrättas i Skellefteå. Vidare föreslår utredaren bl.a. att en arbetsgrupp bildas för att planera verksamheten. Remissinstanserna är i huvudsak positiva till förslaget. Ärendet bereds f. n. i regeringskansliet. Enligt min mening bör en träteknisk utvecklingsenhet av föreslagen typ kunna bidra till ökad export och sysselsättning inom särskilt de mindre och medelstora träföretagen i Norrland. Vissa frågor måste dock beredas ytterligare innan den föreslagna träutvecklingsenheten kan inrättas. Det gäller bl.a. frågor om organisation och långsiktig finansiering av verksamheten, liksom samordningen med övrig kollektiv träforskning. Jag avser därför att begära regeringens bemyndigande att tillkalla en organisationskommitté med uppgift att närmare bereda vissa frågor i samband med den föreslagna träutvecklingsenheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill bara göra följande kommentar: Tillsätt gärna en liten och rask kommitté, och ta gärna med en del folk från Skellefteå och Västerbottensregionen som i åratal har jobbat med dessa frågor! Det är mycket viktigt att denna träutvecklingsenhet kommer till stånd. Det är naturligtvis bra att göra plank och bräder, men det är ännu bättre om man kan vidareutveckla — både för exporten och för vår sysselsättning. Det här svaret ser jag alltså så, att ett intresse finns för att genomföra enheten.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag vill redogöra för skälen till att SSAB, Svenskt Stål AB, avvisat en större order från svenska byggföretag. Låt mig från början slå fast att det inte är något onormalt inom affärslivet att företag avvisar orderförfrågningar. Det kan finnas flera skäl till ett sådant beslut. Den order som Wiggo Komstedt syftar på i sin fråga är förmodligen en förfrågan från Skånska Cementgjuteriet om leveranser av en bestämd kvantitet armeringsjärn under en treårsperiod för användning utomlands. Från SSAB har jag inhämtat följande. Det är endast i Domnarvets finvalsverk som det är praktiskt möjligt att tillverka den efterfrågade kvantiteten armeringsjärn. Verket är fullbelagt till årets slut. Någon överbemanning föreligger inte utan snarare personalbrist. SSAB:s styrelse har beslutat att bolagets kapacitet skall byggas ut för att i första hand tillgodose efterfrågan från hemmamarknaden på stålprodukter. Detta beslut gäller även stålprodukter för byggnadsindustrin. Beslutet att kapaciteten i första hand skall motsvara efterfrågan från hemmamarknaden ligger väl i linje med vad handelsstålsutredningen föreslog i sitt betänkande Handelsstålsindustrin inför 1980-talet. Bolagets policy är således att inte bygga upp en kapacitet för att tillgodose tillfälliga exportorder. Jag vill slutligen betona att jag inte har några möjligheter att ingripa mot vad ledningen i ett bolag beslutar, vare sig det gäller produktionsinriktning, produktionskapacitet eller annat.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Frågan är ställd med anledning av de uppgifter som framkommit om leveranssvårigheter hos Svenskt Stål AB. Vi diskuterade så sent som i mitten av maj månad Svenskt Ståls framtid. Många ledamöter från orter med stålindustri framförde betänkligheter och oro för framtiden med anledning av inskränkningar och nedläggningar av tillverkningen på vissa orter. Nedskärningen är ett strukturproblem som vi tyvärr tvingas acceptera. Men för att klara en viss volym av tillverkning av svenskt stål även i framtiden har vi tvingats att satsa åtskilliga miljoner av skattemedel. Vi gör dessa satsningar därför att vi är överens om att även i framtiden ha kvar en svensk ståltillverkning, denna gamla fina näringsgren som gett Sverige ett så gott namn på världsmarknaden. Bara ett par dagar efter riksdagens beslut framkom uppgifter om att Svenskt Stål AB tvingats tacka nej till en order från svenska byggföretag på grund av att man inte har tillräcklig kapacitet. Det var ett nej till produkter som byggföretagen skulle använda vid bygge utomlands — alltså en klar exportmöjlighet. Och det är faktiskt något som vi lär behöva. Det är klart att väldigt många människor ute i vårt land har svårt att förstå en sådan här situation, och man tycker naturligtvis att politikernas agerande är mer än märkligt. Ena dagen nedskärningar på grund av överkapacitet — andra dagen nej till order på grund av för stor ordertillgång. Det kan väl inte vara detta som kallas planering. I det svar som industriministern gav här började han undervisa mig om att det inte är något onormalt att ett företag tackar nej till en order. Det vet jag om, men det är märkligt att man tackar nej till order i en bransch där staten har gått in med hjälp för att man skall kunna upprätthålla en viss tillverkning. Industriministern sade också att avsikten inte är att bygga upp en industri som skall inrikta sig på export, utan att man skall följa den linje som utredningen föreslagit och i första hand tillgodose den svenska marknaden. Jag tycker ändå att det är ganska märkligt att man inte förmår greppa det här. Man kan ju diskutera vad som är export, men när svenska byggföretag är så på alerten att de får order utomlands är det beklagligt att de inte skall kunna använda produkter som tillverkas i vårt eget land. Den sista delen av industriministerns svar löd på följande sätt: ”Jag vill slutligen betona att jag inte har några möjligheter att ingripa ———.” Jag vill då fråga: Skall riksdag och regering bara resignerat konstatera att vi skall skjuta till pengar och sedan strunta i hur företagen använder dem?
Herr talman! Det borde inte vara obekant för en moderat riksdagsledamot att det ekonomiska system som vi tillämpar här i landet innebär att inte alla konkreta beslut fattas av regering och riksdag. Företagens beslut fattas av de företagsledningar som är tillsatta för att sköta sådana uppgifter. Låt mig i övrigt säga att det som Wiggo Komstedt har sagt på det hela taget är berört i mitt korta svar. Han antydde men gjorde ändå inte gällande att exporten av byggandet som sådant hänger på dessa leveranser. Men den exporten kommer ändå till stånd och med andra stålprodukter. Vad som inte kom till stånd var en tillfällig exportorder på en av de många produkter som stålindustrin tillverkar.
Herr talman! Nej, herr industriminister, detta är inte fftämmande för en moderat riksdagsman. Det är naturligtvis mer främmande för ett folkpartistiskt statsråd att göra några ingripanden som skulle kunna föranleda förbättringar för den svenska industrin. Jag tycker inte man skall bagatellisera den här frågan även om det var bara en viss produkt det handlade om. Det gällde dock 5 000 ton till ett värde av 10 miljoner. Med tanke på de många miljoner vi satsar i strukturomvandlingssyfte här i riksdagen är det klart att 10 miljoner inte är mycket pengar, men för den enskilde som drabbas av de här satsningarna genom skattepålagor är 10 miljoner ganska mycket. Jag tycker inte att man kan föra ett sådant nonchalant resonemang även om det handlar om bara en produkt. Sedan vet vi ju också att företag som bedriver verksamhet utomlands för med sig även andra produkter från vårt land till dessa länder. Och med tanke på all den verksamhet som svenska företag bedriver utomlands skulle vi sannerligen med industriministerns resonemang snart få uppleva att vi inte har mycket att exportera. Och det kan väl i alla fall inte vara meningen. Sedan är det också märkligt att svaret innehåller en uppgift om att företaget har personalbrist. Hur kan det komma sig med de siffror som redovisas i dag för arbetslösheten? Det är ett högst märkligt agerande, herr industriminister.
Herr talman! Jag skall inte kommentera Wiggo Komstedts sätt att karakterisera tillämpning av ett naturligt marknadsekonomiskt resonemang. Låt mig däremot understryka att när jag talade om att det rörde sig om en produkt så var det inte något uttryck för nonchalans eller bagatelliserande av vikten av den produkten, utan jag ställde detta mot herr Komstedts åberopande av tidigare debatter om överkapacitet, som har handlat om andra stålprodukter.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat jordbruksministern om vad han avser att göra för att med utgångspunkt i jordbrukets intresse av ett bra och miljövänligare gödningsmedel få fram ett beslut om konstgödselfabrik för tillvaratagande av råvaror i Norrbotten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Eivor Marklunds fråga har sin utgångspunkt i att importerad fosfat innehåller förhållandevis höga halter kadmium och att konstgödsel framställt på grundval av t.ex. apatit från de fosforrika malmerna i Norrbotten skulle kunna ge lägre halter av kadmium i inhemsk konstgödsel och därmed i svenskt jordbruk. De i detta sammanhang väsentliga miljöfrågor som Eivor Marklund tar upp övervägs f. n. inom jordbruksdepartementet. Vad gäller den konkreta frågan om konstgödseltillverkning i Norrbotten, baserad på råvaror inom länet, så har jag inhämtat att Norrbottendelegationen har studerat denna möjlighet, huvudsakligen tillsammans med LKAB. Företaget har därvid inte ansett sig kunna engagera sig i en verksamhet av det här slaget. Frågan är dock, efter vad jag förstår, föremål för fortsatta överväganden inom delegationen. Norrbottendelegationen har tidigare visat sig kunna åstadkomma väl underbyggda och konkreta förslag till åtgärder. Regeringens Norrbottensproposition byggde ju i stor utsträckning på delegationens förslag. Jag har därför fullt förtroende för att frågan vad gäller de industriekonomiska förutsättningarna har blivit och blir väl belyst genom delegationens arbete. Vad gäller de miljömässiga aspekterna är de, som jag redan sagt, under fortsatt beredning inom regeringen. Frågan om konstgödseltillverkning i Norrbotten följer jag med största intresse, och regeringen är givetvis beredd att pröva frågan när ett tillräckligt beslutsunderlag föreligger.
Herr talman! Jag tackar Erik Huss och hans medhjälpare på departementet för att de velat ta sig an min fråga. Den var annars ställd till jordbruksministern och motiverad så att detta också klart framgår. Jag har tidigare haft tillfälle att ventilera den här frågan med industrioch arbetsmarknadsministrar, då ur industrietableringsoch sysselsättningssynpunkt. Nu var jag intresserad av att få jordbruksministerns syn på jordbrukaroch miljöaspekterna i frågan. Därför må det ursäktas mig om jag har litet svårt att förstå hur frågan har kunnat hamna hos industriministern. Nu är det så, och jag kan bara till den delen än en gång göra påpekandet att det via Kirunaapatiten går att få fram en konstgödsel som inte innehåller den cancerframkallande tungmetallen kadmium. Det har ju på senare tid påvisats att särskilt vete lätt tar upp kadmium ur den fosforråvara som nu kommer från Nordamerika och Mexico och att det genom brödet kan orsaka bl.a. njuroch skelettskador. Det är bra att dessa miljöfrågor övervägs i jordbruksdepartementet. Det är som sagt industriministern som har tagit på sig att svara på min fråga, och jag tackar för hans försäkran att frågan följs med intresse. Något oroad blir jag kanske av hänvisningen till LKAB:s utredning. Den har från vårt håll mycket kraftigt kritiserats. Vårt partidistrikt har ägnat sig mycket åt att belysa detta projekts olika delar. Projektet har av Norrbottendelegationen inte ansetts vara till fyllest som underlag för ett beslut. Dessutom har LKAB:s argument kraftigt bemötts av en grupp forskare vid Stockholms universitet, vilka har studerat förutsättningarna för användning av apatitsligen i LKAB. Min tid räcker inte till för att redovisa vad den gruppen har kommit fram till. Inte heller räcker den till för att upprepa vad jag har sagt i tidigare diskussioner med ministrar. Därför skall jag be att till Erik Huss få överlämna ett exemplar av den här undersökningen för det arbete som han säger pågår i de olika departementen. Jag tycker det är bra, och jag kommer naturligtvis att följa det med intresse samt återkomma med frågor som jag anser nödvändiga att ta upp. I Norrbottendelegationen har naturligtvis också vår representant följt upp dessa frågor och där presenterat ett förslag till strategi för sådan här tillverkning. Jag skall också be att få överlämna ett exemplar av det till Erik Huss.

Herr talman! Per Gahrton har, med hänvisning till regeringens beslut den 21 december 1978 med anledning av besvär i fråga om införande av en övre åldersgräns för trafikflygarcertifikat klass 3, frågat mig om beslutet att utestänga flygare från 60-årsdagen från bl.a. möjligheten att fungera som flyglärare är i överensstämmelse med principen om individuell pensionering. För innehavare av trafikflygarcertifikat klass 1 och 2 gäller sedan några år tillbaka en övre åldersgräns om 60 år. Den internationella civila luftfartsorganisationen — ICAO — har rekommenderat samma åldersgräns för biträdande förare i linjefart och icke regelbunden trafik i internationell luftfart. Rekommendationen trädde i kraft den 26 januari i fjol. Mellan luftfartsmyndigheterna i de skandinaviska länderna har en överenskommelse träffats om att tillämpa rekommendationen för all flygning i förvärvssyfte. Detta innebär att även trafikflygarcertifikat klass 3 kommer att förnyas längst intill det datum vederbörande uppnår 60 års ålder. För att underlätta lösandet av vissa övergångsproblem är luftfartsverket berett att under en övergångstid intill utgången av år 1979 positivt pröva eventuella framställningar om dispenser avseende fortsatt giltighet av certifikat klass 3. Frågan om trafikflygarcertifikats giltighet är primärt en flygsäkerhetsfråga. De för flygsäkerheten ansvariga myndigheterna i Skandinavien har gemensamt kommit fram till att övervägande skäl talar för att en övre åldersgräns om 60 år bör gälla för certifikat klass 3. Jag har för egen del inte funnit tillräckliga skäl för att ha en avvikande mening.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Man kan av svaret och av tidigare handlingar i ämnet konstatera att de skandinaviska luftfartsmyndigheterna har skärpt de rekommendationer som den internationella civila luftfartens organisationer har utfärdat. Dessa rekommendationer gäller ju förare i linjefart och icke regelbunden trafik i internationell luftfart. De gäller inte t.ex. reklamflygare och framför allt inte flyglärare. Det innebär att jag har svårt att förstå hur man kan hänvisa till dessa internationella rekommendationer för den skärpning utöver dessa som man har medverkat till i Skandinavien. Statsrådet säger att detta är en flygsäkerhetsfråga. Flygsäkerheten är självfallet av primärt intresse i detta sammanhang. Men då måste man även vetenskapligt kunna bevisa att det är lämpligt att ha en generell åldersgräns och att i så fall 60-årsgränsen är den lämpliga. Från flygläkarhåll hävdas att det över huvud taget inte går att fastställa en generell åldersgräns, och om man ändå skulle göra det är det inte säkert att 60-årsgränsen är den lämpliga. Tvärtom tyder mycket på att denna åldersgräns kan få ganska omänskliga konsekvenser. En flygläkare skriver i en flygtidskrift att det är typiskt att en stor del av de vid 60 år pensionerade piloterna inte blir mycket äldre än 62 år. Den chockartade upplevelse det innebär att pensioneras på detta sätt från en dag till en annan har för piloter liksom för många andra människor direkt skadliga konsekvenser. En annan följd av detta beslut är att det kan uppstå en brist på flyglärare. Man har från flyghåll mycket starkt framhållit att de äldre piloterna självfallet är genomsnittligt mer erfarna och noggranna. De har visat sig fungera väl såsom flyglärare. Det kan de nu inte göra längre, eftersom det krävs ett sådant här s.k. B-certifikat. Slutligen säger statsrådet att hon ”för egen del inte funnit tillräckliga skäl för att ha en avvikande mening”. Jag kan inte undvika att konstatera att statsrådet Bondestam visserligen är formellt betecknad såsom opolitisk. Hon är dock medlem av en folkpartiregering. I folkpartiets handlingsprogram står att det är folkpartiets principiella uppfattning att rätten till arbete bör gälla även äldre. En särskild utredning om de äldres sysselsättning håller på att tillsättas. Utredningen skall bl.a. pröva frågan om hur man kan öka anställningsskyddet för dem som fyllt 65 år. Vi har alltså mycket klart slagit fast att målsättningen för vår politik är att avskaffa de generella åldersgränserna för pensionering och individualisera dem. Jag vill därför ändå fråga det jag frågade och inte fick svar på: Hur står detta beslut i överensstämmelse med de liberala principerna för en rörlig pensionering?

Herr talman! Låt mig först säga att detta är en flygsäkerhetsfråga, som inte kan låta sig påverkas av partipolitiska hänsyn i övrigt. Kravet på en åldersgräns för trafikflygarcertifikat bygger på tillgängligt utredningsmaterial och utgår från det kända förhållandet att svårigheter att bemästra plötsligt uppkommande stressituationer tilltar med stigande ålder. Det är också svårt med nu känd diagnostik att med tillfredsställande säkerhet förutsäga den risk en viss person löper att plötsligt drabbas av inkapacitet, en riskfaktor som dock blir högre med stigande ålder. Enligt ICAO:s och luftfartsverkets mening talar därför övervägande skäl för — även om individuella skillnader föreligger — att en övre åldersgräns bör fastställas. Svårigheten är att finna en åldersgräns, som dels tillgodoser det berättigade krav på säkerhet som en betalande trafikant har rätt att ställa, dels tar rimlig hänsyn till piloternas situation och varierande arbetsförhållanden. Om man accepterar det medicinska bakgrundsmaterialet om åldrandet och anser det tillräckligt tillförlitligt, är det enligt de skandinaviska flygsäkerhetsmyndigheternas mening svårt att motivera en tillämpning av olika åldersgränser för trafikflygare med hänsyn till vederbörandes pilotfunktion och den art av yrkesmässig luftfart vari han är verksam. Inom kommersiell linjefart och icke regelbunden trafik bedrivs verksamheten med flygplan med såväl stor som liten kapacitet. Flygplanen framförs av en besättning vari flera piloter ingår. Ett pilotbortfall i en sådan besättning på grund av inkapacitet måste givetvis bedömas mycket allvarligt från flygsäkerhetssynpunkt men behöver inte under i övrigt normala förhållanden utvecklas till en katastrofsituation. Här gäller sedan 1965 en övre åldersgräns på 60 år. I övrigt förekommer varierande slag av yrkesmässig luftfart, både med och utan personbefordran, skolflygning m.m., och inom den delen av den yrkesmässiga luftfarten är enpilotsbemanning det normala. Den ensamme piloten är i många fall väl så hårt belastad som en pilot i en större besättning. Ett pilotbortfall vid enpilotssystem måste givetvis medföra katastrofala konsekvenser, även om följderna härav drabbar ett mindre antal personer.

Herr talman! Statsrådet fortsätter att hänvisa till ICAO, och jag påpekar än en gång att ICAO:s rekommendationer inte går så långt som de skandinaviska luftfartsmyndigheterna har gått. Varför måste vi gå längre än de rekommendationerna? Statsrådet talar vidare vältaligt om de allmänna riskerna med äldre piloter och hänvisar till flygsäkerhetsmyndigheterna. Ja, flygsäkerhetsmyndigheterna får ursäkta, men den geriatriska och gerontologiska expertis som har stått till förfogande när flygsäkerhetsmyndigheterna har yttrat sig måste man ha hämtat från okänt håll. Jag kan inte påminna mig någon geriatriker eller gerontolog som skulle skriva under på det resonemang som statsrådet här läste upp och som ju utmynnar i slutsatsen att man i det här fallet måste ha generella åldersgränser. Tvärtom är en fullkomligt enig geriatrisk och gerontologisk expertis överens om att de generella åldersgränserna inte bara är inhumana utan också sakligt omotiverade, eftersom de innebär ett slöseri i fråga om mänsklig kapacitet. Flygläkaren Bruno Dahlberg skriver i Flyghorisont nr 9-10 för år 1977 att man inte kan anse att 60 år är en självklar fysiologisk pensionsgräns för en pilot. Han tycker i stället att flygbolagen som har anställt piloterna borde genom individuell observation och tester kunna avgöra om piloten vore lämplig att fortsätta något år, med nedtrappning av sin funktion som pilot. Det är alltså alldeles kristallklart att det inte är någon gerontologisk och geriatrisk expertis som ligger bakom den inställning statsrådet redovisar, utan det är någon sedvanlig byråkrat inom luftfartsverket som uppenbarligen inte kan någonting om åldrandet utan som har tyckt att det är praktiskt med en bestämd åldersgräns. Slutligen säger statsrådet att flygsäkerhet inte har med partipolitiska hänsyn att göra. Men, snälla nån, en regering måste alltid ta hänsyn till sin grundläggande ideologi. Det finns säkerhetsfrågor i de allra flesta jobb som, om det hade varit korrekt i övrigt, skulle kunna motivera sådana här åldersgränser. Men i själva verket har man ju funnit att åldersgränserna är omotiverade och ovetenskapliga. Har man då den ideologiska grundvalen att man skall ta hänsyn till dessa fakta och dessutom av mänskliga skäl ha en rörlig pensionsålder, så vill jag än en gång efterlysa hur detta går ihop med våra principer.
Herr talman! Det utredningsmaterial om åldrandet som mitt svar bygger på och som jag har talat om i mina anföranden har lett fram till att man redan 1965 införde en generell åldersgräns för trafikflygarcertifikat klass I och 2. Det senaste beslutet vad gäller klass 3 vilar inte på en svensk bedömning utan på en samlad internationell bedömning som ICAO har ställt sig bakom. Per Gahrton frågar varför Sverige har gått längre än ICAO. ICAO:s krav gäller visserligen enbart internationell luftfart, men det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna att ta ställning till om kraven också skall gälla den nationella luftfarten. I Skandinavien har man enats om att 60-årsgränsen skall tillämpas i all verksamhet som kräver trafikflygarcertifikat. Detta strider inte mot ICAO:s synsätt utan innebär en konsekvent tillämpning av samma principer inom all yrkesmässig luftfart. Det framstår som ologiskt att inte ställa samma säkerhetskrav på korta som på långa flygningar. Enligt vad jag har erfarit har man inom ICAO gjort just den reflexionen, och frågan kommer därför att tas upp på nytt inom ICAO.
Herr talman! Kommunikationsministern hänvisar till att man redan 1965 införde åldersgränser. Ja, det är inte så konstigt. Så sent som 1975 beslöt Sveriges riksdag om en generell sänkning av pensionsåldern. Det är alltså inte så lång tid sedan man rent allmänt hade uppfattningar som man numera, också i stor enighet, håller på att gå ifrån. Man vet numera att det finns skäl för en rörlig pensionsålder och att de generella åldersgränserna är ovetenskapliga, osakliga och inhumana. Den insikten fanns inte på 1960-talet och den fanns knappast ens i början av 1970-talet. Jag trodde att den insikten i dag var allmängods. I varje fall har det parti som har det politiska ansvaret för regeringen klart slagit fast att man inser detta. Det är alltså inte i konflikt med några säkerhetsbestämmelser. I så fall skulle det gälla fruktansvärt många andra också. Jag kan inte frigöra mig från misstanken att detta är ett illa genomtänkt rutinbeslut som inte har förankrats så som det borde ha förankrats i kunskaper om åldrandet och liberala principer.
Herr talman! Inställningen till behovet av flygsäkerhet har inte ändrats sedan 1965. Slutligen vill jag nämna att det finns en dispensmöjlighet i individuella fall. Och de dispenser som luftfartsverket hitintills haft att bedöma har alla bifallits.
Herr talman! Jag vidhåller att det inte har med flygsäkerhet att göra. Det finns få yrkesgrupper som är så väl kontrollerade som flygarna. Där kan man alltså individuellt se till att man inte sätter flygsäkerheten åt sidan. Jag skall inte hetsa statsrådet längre, jag vill bara konstatera än en gång att det är ett illa genomtänkt rutinbeslut. Jag hoppas att vi skall få möjligheter att ta itu med det på lämpligt sätt och se till att principen om rörlig pensionering kommer att gälla alla i samhället och att ingen grupp skall vara diskriminerad.
Herr talman! Självfallet är detta inte ett rutinbeslut och inte heller illa genomtänkt. Däremot är det riktigt att Per Gahrton och jag i denna fråga har helt olika uppfattningar.

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig om jag avser att lägga fram en proposition i anledning av motorredskapsutredningens förslag i fråga om mobilkranar. Motorredskapsutredningens förslag i betänkandet Motorredskap föranledde under remissbehandlingen en betydande kritik i enskildheter, även om remissinstanserna så gott som genomgående vitsordade reformbehovet och kunde ansluta sig till vissa grundlinjer i betänkandet. Mot denna bakgrund överlämnades betänkandet och remissyttrandena den 16 februari 1978 av regeringen till statens trafiksäkerhetsverk som fick i uppdrag att överarbeta förslagen. När det gäller mobilkranarna har statens trafiksäkerhetsverk — sedan regeringen gett verket det nödvändiga bemyndigandet — den 23 april 1979 medgett att mobilkranar får klassificeras som motorredskap trots att de är konstruerade för högre hastigheter än 30 km/tim. Medgivandet förutsätter att fordonet är utrustat med hastighetsmätare, att det vid färd på väg inte körs fortare än 30 km/tim och att föraren har körkort för bil. Medgivandet gäller till utgången av juni 1980. Verkets avsikt är att inom den angivna tiden — inom ramen för sitt uppdrag om motorredskap — arbeta fram en mera permanent lösning på de problem som Olle Eriksson har tagit upp i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde denna fråga är den besvärliga situation som råder beträffande de ca 1 200 mobilkranar som vi har verksamma i alla delar av vårt land. Som jag påvisat i motiveringen till min fråga är mobilkranarna konstruerade så att de kan framföras i hastigheter kring 80 km/tim, och de liknar i flera avseenden lastbilar. Däremot kan de inte registreras som lastbilar, därför att något besiktningsunderlag för mobilkranar inte är framtaget i Sverige. Följden av detta har bl.a. blivit att mobilkranarna har förpassats till fordonsgruppen motorredskap, och detta har i sin tur medfört en rad onödiga kostnader och olägenheter. Alla mobilkranar måste t.ex. byggas om maskinellt. Det som trafiksäkerhetsverket kan godkänna är en plombering av växellådan — däremot kan man inte godkänna andra ingrepp, som att via elektroniken och insprutningen få ner den konstruktiva hastigheten. En ombyggnad kostar ca 10 000 kr. Därtill kommer att alla fabriksgarantier försvinner vid en ombyggnad och att man därvid sliter mycket mer på maskinen och förkortar dess livslängd. Det kan i sammanhanget nämnas att det nu har väckts många åtal mot mobilkransägare som på ett eller annat sätt har brutit mot fordonskungörelsen eller bilregisterkungörelsen. Det råder alltså en rad missförhållanden på det här området, som borde ha rättats till för länge sedan. Motorredskapsutredningen var ju klar redan 1974, och den har föreslagit ändringar i bestämmelserna beträffande mobilkranar för att avhjälpa missförhållandena. BI. a. har man föreslagit att mobilkranar skall få registreras för högre hastigheter. Som framgår av statsrådets svar har trafiksäkerhetsverket den 23 april detta år bemyndigats av regeringen att ge dispens från 30-kilometersregeln för mobilkranarna. Det är fråga om en generell dispens, som innebär att den konstruktiva hastigheten får vara högre än 30 km/tim. men att mobilkranen inte får framföras med en hastighet som överstiger denna. Dispens skall i första hand gälla fram till den 30 juni 1980. Det som i detta avseende sägs i svaret är som jag ser det mycket positivt, och jag tror att de fordonsansvariga ser den här åtgärden som ett steg i rätt riktning. Jag hoppas också att trafiksäkerhetsverket skall hinna förverkliga de planer man enligt svaret har när det gäller att få fram en mera permanent lösning på dessa problem. I anslutning till detta vill jag slutligen ta upp en annan viktig fråga i detta sammanhang. Jag skulle vilja fråga statsrådet om en framtida permanent lösning av problemen när det gäller mobilkranarna också kan omfatta möjligheterna för mobilkranar att få framföras på motorväg eller motortrafikled.

Herr talman! Johan Olsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den nya statsbidragskungörelsen för enskilda vägar inte kommer att innebära försämring för dem som bor i glesbygden. Den förordning som jag enligt årets budgetproposition avser att föreslå regeringen kommer inte att innehålla några bestämmelser som försämrar möjligheterna för dem som bor i glesbygd att erhålla bidrag. Så detaljerade föreskrifter som Johan Olsson tar upp i sin fråga omfattas inte av den nuvarande bidragskungörelsen och kommer inte heller att ingå i den nya.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Till att börja med skulle jag vilja notera med tacksamhet den deklaration som svaret innehåller, nämligen att de nya bestämmelserna om statsbidrag för enskilda vägar inte kommer att innehålla någonting som försämrar möjligheterna att erhålla bidrag för dem som bor i glesbygd. Av svaret skulle man kunna få uppfattningen att jag har missuppfattat vad som nu pågår inom departementet, men anledningen till min fråga är att det faktiskt har utarbetats nya bestämmelser, som till skillnad från dem som nu gäller kommer att innebära väsentliga försämringar för dem som bor i glesbygd. Det är möjligt att det rör sig om tillämpningsbestämmelser till statsbidragskungörelsen — jag skall överlämna ett exemplar av det förslag till bestämmelser jag har fått från vägverket i Gävleborgs län till kommunikationsministern. Det här förslaget innehåller alltså betydande försämringar, som kommer att drabba dem som bor i glesbygd och efter enskilda vägar. Bl. a. kommer bestämmelsen om grenväg att ändras så att det krävs att en sådan skall vara minst 700 m för att man skall få statsbidrag gällande enskild väg, medan det nu krävs 400 m. En annan bestämmelse gäller vägslinga med anknytning till allmän väg på två punkter. I det nya förslaget krävs att minst fem bebodda fastigheter skall finnas utmed en vägslinga för att bidrag skall utgå, medan det i nuvarande bestämmelser inte sägs någonting om antalet fastigheter. Dessutom sägs det i övergångsbestämmelserna — och det är särskilt oroande i sammanhanget — att den nya förordningen skall tillämpas successivt inom en femårsperiod, vilket innebär att de som redan har bidrag efter hand blir utan. Man har uppgivit att i Gävleborgs län berörs ungefär 80 företag av bestämmelserna om grenväg. Det finns ytterligare en bestämmelse som är negativ. Bidrag till enskild väg som nu utgår för bostadsgator i tätort utanför byggnadsplanelagt område — det gäller alltså små samhällen eller ytterkanter av samhällen — skall nämligen enligt de nya bestämmelserna helt bortfalla. Detta material har skapat farhågor, och det är bra om vi nu kan vederlägga dem och slå fast att det inte finns anledning till oro. De som bor vid de här vägarna fyller givetvis samma funktion som alla andra med produktiva insatser, råvaruframställning osv., och därför anser jag att det är väldigt viktigt att de inte drabbas av en försämring. Jag ber därför om en ytterligare förklaring av bakgrunden till den här förändringen.
Herr talman! Så detaljerade bestämmelser som Johan Olsson tar upp i sin fråga utgör som regel tillämpningsföreskrifter till författningar. I det här fallet är det vägverket som utfärdar tillämpningsföreskrifter, inte regeringen. En förutsättning är självfallet att förordningen först har utfärdats, och det kommer inte att ske förrän i september. Vägverkets tillämpningsföreskrifter måste följa den inriktning förordningen har. Som jag angav i mitt svar kommer den nya förordningen inte att innehålla bestämmelser som försämrar för dem som bor i glesbygd. Jag vill i sammanhanget peka på att jag vid behandlingen av de enskilda vägarna i budgetpropositionen har uttalat mig för bibehållet stöd till glesbygdsvägarna. Förslaget till en differentiering av bidragsprocenten från nuvarande 70 96 till 60 resp. 75 96 har jag således inte ställt mig bakom, eftersom framför allt glesbygdsvägarna då skulle drabbas av sänkt bidragsprocent. Jag tror alltså inte att Johan Olsson behöver vara rädd för att några försämringar av det slaget kommer till stånd.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna och för den ytterligare deklaration som här har lämnats om att det inte skall bli några försämringar. Enhetscheferna för enskilda vägar i landet har träffat samman för inte länge sedan och diskuterat just de här frågorna. Man har fått klara direktiv om att försämringar är på gång. Man har protesterat mot det och har väl under hand fått löfte om att bestämmelserna skall ses över. De senaste dagarna lär det ha kommit något förslag på remiss till vägförvaltningarna med vissa uppmjukningar av de bestämmelser som jag redogjorde för. Jag skulle också vilja citera ett avsnitt ur budgetpropositionen 1978/79:100 bil. 9 s. 62, där statsrådet säger: ”Även om det i första hand torde ligga i samhällets intresse att värna om de enskilda vägar som har betydelse som utfartsoch uppsamlingsvägar för fast boende kan det finnas enskilda vägar av betydelse för näringslivet och det rörliga friluftslivet som kan vara väl så väsentliga när det gäller statsbidrag till väghållningen.” Detta har också skapat en viss oro. Man frågar sig om det skall tas pengar till nya projekt, som givetvis kan vara angelägna, från de vägar som hittills har fått bidrag. Jag skulle vara tacksam för en deklaration av att så inte är meningen. Jag kan inte se att det vore rimligt att företa en nedrustning av bidragssystemet för enskilda vägar, utan tvärtom får man väl anledning att bygga ut det. Vi protesterar bestämt mot en nedskärning, och jag hoppas att den deklaration som statsrådet gjort här verkligen slår igenom också i vägverkets behandling av de här frågorna under sommaren.
Herr talman! Låt mig återupprepa: Det är inte meningen att det skall bli någon försämring för de glesbygdsvägar som har bidrag. Vad den passus innebär som Johan Olsson nu läste upp är att det skall finnas möjligheter även för andra att få bidrag i fortsättningen.

Herr talman! Det är ett mycket omfattande utskottsbetänkande som riksdagen nu påbörjar behandlingen av. Det handlar om regionalpolitik. Det handlar också om människor och om människors rätt till arbete och trygghet i olika delar av det här landet. Jag tycker också, herr talman, att det finns anledning att till kammarens protokoll få antecknat ett tack till kanslipersonalen på arbetsmarknadsutskottet, som trots en mycket påtaglig tidsbrist och jobb under svåra förhållanden ändå har klarat de många betänkanden som utskottet har levererat till riksdagen. Det betänkande som vi skall diskutera innebär i stora drag en förstärkning av det regionalpolitiska stödet, en ny stödområdesinriktning, en ökad satsning på glesbygdsregionerna och ett förstärkt stöd till turismen. Vi lägger alltså nya regionalpolitiska medel i händerna på myndigheterna och hoppas att dessa skall medverka till en bättre regional balans mellan olika regioner i landet. Propositionen bygger på ett omfattande utredningsmaterial, men det viktigaste material som har fått tjäna som underlag för den här propositionen är givetvis sysselsättningsutredningens betänkanden, speciellt då delbetänkandet Regionalpolitiska stödformer och styrmedel. Sysselsättningsutredningen fick sina direktiv från den socialdemokratiska regeringen 1974. Det var samma socialdemokratiska regering som 1976 utfärdade tilläggsdirektiv till utredningen och bad den se över regionalpolitiken och lämna förslag i anledning därav. Utan tvivel har sysselsättningsutredningen gjort ett omfattande och mycket bra jobb. Det innebär också att vi från socialdemokratiskt håll kan acceptera huvuddragen i utredningen och utskottsbetänkandet. Men givetvis har vi avvikande meningar på vissa punkter, som vi framför i olika reservationer och som andra talare från mitt parti närmare kommer att motivera. Vi ser också det förslag som ligger i dag som en direkt uppföljning och förstärkning av den regionalpolitik som socialdemokratin introducerade 1964. Några korta historiska data bör vara tillåtna i sammanhanget. När den socialdemokratiska regeringen 1964 lade fram sin proposition om en aktiv regionalpolitik, lanserade man i praktiken en ny tanke i den debatt som fördes om samhällsutvecklingen. Man lanserade tanken att staten skulle gå in med bidrag och lån för att locka privata företag att etablera sig eller bygga ut i de regioner som hade det svårast med sysselsättningen. Det gällde närmast det s.k. norra stödområdet. Denna tanke och denna uppfattning var inte konfliktfri, när man på 1950-talet diskuterade framgångsvägarna. När man skulle tillsätta den första utredningen markerade folkpartiet och dåvarande högerpartiet att man inte kunde vara med på en sådan stödgivning. Man yrkade avslag på förslaget att tillsätta den första utredningen. Man anslöt sig dock så småningom till den proposition som vi lade fram 1964. Förutom att staten skulle ingå med bidrag och lån var vi fullt på det klara med att de insatser som nu skulle riktas mot de norra delarna av landet också måste grundas på en mycket omsorgsfull och noggrann planering. Vi lärde oss en sak mycket tidigt, och den gäller även i dag när vi diskuterar regionalpolitiken, nämligen att skall man ha några jobb att fördela och lokalisera ut, så förutsätter detta en stark ekonomi och en stark tillväxt av nya jobb inom olika sektorer. Annars hänger ju hela regionalpolitiken i luften. Men det förutsätter också någonting annat, nämligen solidaritet mellan starka och svaga regioner i detta land. En framgångsrik regionalpolitik förutsätter att människor som bor i de mera välförsörjda regionerna ställer upp för människor som har det svårare med sysselsättningen och tryggheten. Man kan ställa frågan om vi, när vi började 1960, verkligen insåg vilka väldiga ekonomiska krafter som vi utmanade under 1960-talet. Det var de starka krafter som i slutna styrelserum fattade beslut som gjorde tiotusentals människor arbetslösa. Många människor, flera tusental, rationaliserades bort under 1960-talet, speciellt inom skogsbruket och jordbruket. Mekaniseringen gick hårt fram på avverkningssidan och transportsidan. Timmersvansen och sågen byttes ut mot motorsågen, och så småningom kom de stora avverkningsmaskinerna. Hästen försvann i skogsbruket och ersattes av de stora traktorerna. Detta innebar att tusentals människor blev överflödiga inom skogsbruket. Samtidigt var industrisektorn inom dessa områden så svagt utvecklad att den inte på långt när kunde sysselsätta de människor som ställdes arbetslösa av de fria marknadskrafterna. En rationaliseringsvåg gick också fram inom livsmedelsindustrin. Mejerier och slakterier lades ner. Verksamheten centraliserades till residensstäderna, och det innebar givetvis också att många människor ute på den rena landsbygden ställdes arbetslösa. Sammanfattningsvis kan sägas att marknadskrafterna under hela 1960 talet var oerhört mycket starkare än de statliga insatser som man hade börjat sätta in för att skapa nya jobb åt människorna. 10000, kanske 15 000 människor — netto — flyttade varje år från skogslänen. De sökte sig nya arbeten söderut. De byggde bostäder, skolor och vägar på de orter dit de flyttade. De ställde upp för de sydligare regionerna. Många av de här människorna fann sig givetvis bra till rätta på sina nya bostadsplatser. Men utan tvivel var det väl också så, att många av dem hade svårt att klara den omställning som det innebar att flytta från ren glesbygd till de stora tätorterna. Mot bakgrunden av vad som under 1960-talet skedde i det privata näringslivet fick vi socialdemokrater lära oss att regionalpolitiken måste förstärkas och byggas ut i snabb takt för att klara de väldiga ekonomiska krafter som friställde folk i tusental. Det gjordes också. Man byggde ut regionalpolitiken, och den började slå igenom på 1970-talet. 25 000 nya jobb skapades inom tillverkningsindustrin första hälften av 1970-talet. Utvecklingen vände. Skogslänen fick ett inflyttningsöverskott. Det kanske värdefullaste av allt var att det skapades en stor framtidsoptimism. Vi kände inom socialdemokratin att vi var på rätt väg med de regionalpolitiska insatserna. sg Men så kom regimskiftet. Vi kan i dag med facit i handen säga att tre års borgerligt styre tvivelsutan har vänt utvecklingen till det sämre, speciellt i de regioner som har det svårast. De utlovade 400 000 jobben blev 100 000 förlorade industrijobb. Industriinvesteringarna har sjunkit med 30 96. I stället för att satsa på en uppbyggnad av produktionsapparaten har man investerat i pärlor, diamanter, frimärken och konstverk. Kapitalströmmarna har gått fel väg. Det har varit mera lönsamt att investera i andra objekt än svensk industri. Industrier har rasat, människor har ställts arbetslösa, inte bara i skogslänen utan det är en företeelse som nu omfattar praktiskt taget vartenda län i landet. Oron för framtiden griper omkring sig. Man skulle kunna säga att de många motionerna är en spegelbild av det bekymmersamma arbetsmarknadsläget. Det är ett nödrop från praktiskt taget varje län: Ge oss speciella insatser, flytta upp oss ett steg när det gäller stödområdena. Bakom dessa motioner ligger alltså den starka oro som har skapats under de två borgerliga regeringar som vi har haft. Det är just här socialdemokratin sätter in sin kritik, men inte bara kritiserar utan även presenterar sina alternativ. Det är alldeles riktigt att vi under några år har haft en djup och besvärande lågkonjunktur i vårt land. Ingen skall förneka det. Men det går inte att skylla allt på lågkonjunkturen. Regeringen får ta ansvaret för den egna misslyckade regionalpolitiken sedan 1976, då alla uppåtgående kurvor praktiskt taget bröts. Vi har lagt fram ett konkret industripolitiskt program som syftar till att ge kraft, innehåll och liv åt regionalpolitiken. Vi vet nämligen att regionalpolitiken icke kan leva sitt eget liv. Den måste få stöd i form av nyskapad sysselsättning som kan ge arbete åt människor i eftersatta regioner. Herr talman! Vidare något om i första hand de två principiellt inriktade reservationerna av centerpartiet och moderaterna. I reservation nr 2 säger centerpartiet att man vill verka för ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Så länge jag minns har vi hört det i varje regionalpolitisk debatt, men ingen har i konkreta termer — såvitt jag vet — kunnat förklara vad man menar med ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle”. Hela regionalpolitiken går ju ut på att decentralisera olika verksamheter i det här landet. Från socialdemokratiskt håll sluter vi upp bakom en styrning av nya jobb till problemområdena. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att utskottsmajoriteten ansluter sig till den socialdemokratiska motionen om att en delegation skall tillsättas som skall ha fullmakt att gå in i den statliga sektorn, de statliga verken, och studera vilka offentliga jobb som man kan lokalisera ut till andra områden i landet. Jag tror att en sådan delegation får en betydelsefull uppgift, och jag hoppas verkligen att dess arbete resulterar i en ökad utlokalisering av planerade verksamheter inom den statliga sektorn. Vi sluter också upp bakom en decentralisering av verksamheter inom länen. De olika länsstyrelserna håller på att undersöka vilka statliga verksamheter på länsplanet som kan läggas ut i de svaga kommunerna. På den punkten vill jag säga att det väl inte är alldeles säkert att exempelvis lantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser skall ha sitt säte i residensstäderna.

Från socialdemokratiskt håll går vi utan tvekan längre än något annat parti. Vi säger: O.K., vi går med på den här propositionen. Vi gör den här stora satsningen för att locka ut ytterligare företag till glesbygderna. Men om det skulle visa sig att de här förslagen inte ger önskat resultat, då skärper vi tonen och då får vi på allvar ta upp resonemanget om en etableringskontroll. Då måste samhället gå in med en administrativ styrning av verksamheterna. Bengt Fagerlund kommer att mer ingående tala om och motivera denna reservation. Centerpartiets tal om det decentraliserade samhället står i kontrast mot vad som skedde under den tid då centerpartiet satt med i regeringen. Jag tror att jag utan överdrift kan påstå att vi knappast tidigare upplevt en centralisering inom svenskt näringsliv motsvarande den vi upplevde under de två åren med centerpartiet i regeringsställning. Men det är klart att den här decentraliseringstanken inte får drivas så långt att vi tappar bort kravet på starka och väl differentierade arbetsmarknader. Det måste vi ha i varje län för att hejda de långväga utflyttningarna och för att kunna erbjuda jobb åt den ungdom som skaffar sig en allt bättre yrkesutbildning. I reservationen 3 tar moderaterna upp ett principiellt resonemang om inriktningen av regionalpolitiken. Man säger där att man vill ha mer generella medel inom regionalpolitiken. Som ett praktiskt exempel går man då emot den kraftiga höjning av sysselsättningsstödet som föreslås i utskottsbetänkandet, och i stället vill man ha en sänkning av socialförsäkringsavgifterna i vissa stödområden. Nu vill jag ställa en fråga på den här punkten. Jag går ut från förutsättningen att både vi och moderaterna är ute efter att skapa en så hög sysselsättningseffekt som möjligt inom ramen för regionalpolitiken. Vi har ju tidigare provat den metod som moderaterna föreslår, därför att för några år sedan sänkte vi arbetsgivaravgiften med 2 26 inom inre stödområdet. Min fråga — och jag hoppas att moderaterna kan svara på den — blir: Hur många nya sysselsättningstillfällen skapades inom inre stödområdet som resultat av att riksdagen sänkte arbetsgivaravgiften med 2 96? Jag tror inte på denna metod, men jag är väldigt intresserad av svaret, därför att jag har aldrig hört några siffror på den här punkten. Herr talman! Mycket kort: I reservationen 8 tar vi upp befolkningsramarna och planeringstalen för länen. En borgerlig majoritet införde den metodiken, att planeringen skulle riktas mot en viss del av intervallet i befolkningsramarna: skogslänen — den högre siffran; storstadslänen — den lägre siffran; övriga län — ett mittenvärde. Vi går i reservationen 8 emot dessa tankegångar, därför att vi menar att planerarna bör ha det spelrum som finns inom de olika intervallen, och därför har vi alltså anmält denna reservation. I reservationen 27, som rör handläggningen av glesbygdsstödet, anser vi socialdemokrater att denna handläggning skall helt skötas av länsstyrelsen, som ju är det organ i länen som planerar för sysselsättning och service. Herr talman! Andra talare från mitt parti kommer att motivera övriga reservationer. I reservationerna 42 och 43 har jag föreslagit en uppflyttning av vissa kommuner inom mitt län till ett högre stödområde. Det gäller följande kommuner: Bräcke, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. Utskottet föreslår här att Strömsund, Berg och Ragunda skall placeras i stödområde 6. Det är ett riktigt och bra förslag, men jag anser att skillnaden mellan landsortskommunerna i Jämtlands län är så hårfin, att man inte kan placera dem i två olika stödområden. De sitter i sjön allihop vad gäller både befolkningsutveckling och sysselsättning. Marianne Stålberg kommer att närmare tala för dessa förslag. Herr talman! Jag slutar med att yrka bifall till reservationerna nr 1,8, 18,25 och 27 samt de egna reservationerna nr 42 och 43.

Herr talman! Inledningsvis vill också jag uttrycka uppskattning för det goda arbete som utskottskansliets personal har utfört på den korta tid vi har haft till förfogande för det omfattande material som nu ligger framför oss. Frågan om möjligheterna till sysselsättning i olika delar av landet är ytterst beroende av tillgången på arbete totalt sett. Förutsättningarna härför skapas främst genom den ekonomiska politik och den näringsoch branschpolitik som förs. Frågan om sysselsättningen är emellertid invävd i de flesta samhällspolitiska områdena. Den påverkas dessutom av den tekniska utvecklingen. Det krävs således en helhetssyn på samhällets insatser för att vi skall nå målsättningen med sysselsättningsoch regionalpolitiken. Vi har under de senaste åren sett exempel på hur strukturförändringar drabbat branscher och orter mycket hårt i praktiskt taget alla industriländer. För att lösa dessa problem erfordras främst andra åtgärder än regionalpolitiska, som i sådana fall ändå kan vara bra komplement. Sverige är starkt beroende av sin omvärld. Vi måste vara konkurrenskraftiga för att upprätthålla vår höga sysselsättning och vår höga standard. Sverige förlorade konkurrenskraft på många näringsområden under den socialdemokratiska regeringens sista år. Detta är dokumenterat såväl internationellt som inom vårt land. Om den socialdemokratiska politiken efter hösten 1976 hade genomförts, skulle vår konkurrenskraft i förhållande till nuläget ha varit inemot 20 96 lägre. Den socialdemokratiska politiken skulle dessutom ha lett till betydande kommunala skattehöjningar. Hur stora skattehöjningar och hur mycket lägre sysselsättning vi skulle ha haft beroende på dessa åtgärder — som t.ex. höjda arbetsgivaravgifter — vet vi inte, men att de hade haft en svår effekt vet vi. Det hade varit förödande för sysselsättningen såväl inom industrin som inom den offentliga sektorn. Trepartiregeringens framgångsrika ekonomiska politik har inte fullföljts av folkpartiregeringen. Det är beklagligt, inte minst ur sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt Förcenterns del hänvisar jag till våra motioner om den ekonomiska politiken. Dessa frågor skall diskuteras i morgon. De är emellertid grundläggande även för det ämne som vi nu behandlar. Socialdemokraterna har tagit upp näringspolitiken och den ekonomiska politiken i reservationen 1. Det ger mig anledning att också beröra den ekonomiska politiken i detta sammanhang. I utskottsbetänkandet framhålls en tillväxt i samhället som en förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik. Det är en sanning med viss modifikation. Från centern vill vi framhålla att en ekonomisk tillväxt i samhället är en stor tillgång när det gäller att uppnå de regionalpolitiska målen. Under 1960-talet hade vårt land en stark tillväxt i bruttonationalprodukten. Samtidigt försiggick en formlig folkvandring från landsbygden och från Norrland. Tillväxten utnyttjades inte för att främja regional balans — tvärtom. Tillväxten i sig är alltså ingen garanti för bättre regional balans. Den måste styras till de orter som har de största behoven. Detta är också en jämställdhetsfråga i vidaste mening — för kvinnor, ungdom och handikappade inte minst. Under 1960-talets flyttningsperiod användes alltså tillväxten för att centralisera. Därvidlag har givetvis den då sittande regeringen ett mycket stort ansvar, den samarbetade i sammanhanget också med storindustrin. Moderater och folkpartister stödde samma politik. Sedan början av 1940-talet har vårt parti kämpat för att en aktiv lokaliseringspolitik skulle etableras som ett politiskt styrinstrument. Det var en ny idé då. Sedan 1965, då en mer målmedveten lokaliseringspolitik alltför sent påbörjades i vårt land, har vi fått många erfarenheter. Nu kan vi nog alla konstatera att många problem i vårt samhälle skulle ha kunnat undvikas, om centerns propåer genomförts i tid. Centern har beskyllts för överbud i regionalpolitiken. Vi kan nu konstatera att centern har fått rätt. Riksdagsmajoriteten har hela tiden gjort otillräckliga insatser på det här området. På grund av för sena och för små insatser tidigare har stora skador uppstått, som nu och i framtiden blir onödigt dyra och besvärliga att reparera. På 1940-, 1950 och 1960-talen förlöjligades oftast vårt parti när vi krävde att maskinerna skulle flyttas till människorna och inte människorna till maskinerna. Det kallades för bygderomantik. Det var en ny tanke då, som för oss var en gammal idé när den började praktiseras i mitten på 1960-talet. Birger Nilsson anförde att för socialdemokraterna var det en ny idé 1965, när man genonförde den efter långvariga påtryckningar från vårt håll. Socialdemokrater, folkpartister och moderater gick på 1950 och 1960-talen liksom nu in för att med statsmedel flytta folk från Norrland till främst de stora orterna i Sydsverige. Så sent som hösten 1978 fattade riksdagen beslut om en reell ökning av flyttningsbidragen för ensamstående. Det är alltjämt ungdomen som särskilt stimuleras med statsbidrag att flytta från sina hemorter till de bästa arbetsmarknaderna. Moderaterna hart.o.m. dessutom i reservation till årets arbetsmarknadspolitiska utskottsbetänkande särskilt profilerat sig för en anmärkningsvärd ensidighet till förmån för flyttningspolitiken. Övriga i arbetsmarknadsutskottet menade då att den här frågan lämpligen borde tas upp i samband med regionalpolitiken, som vi nu diskuterar. Flyttningspolitiken, liksom koncentrationstendenser på många andra områden i vårt samhälle, har tyvärr i stor utsträckning neutraliserat de regionalpolitiska insatserna sedan 1965. Allt fler människor reagerar nu mot denna i så många fall krassa, miljömässigt och socialt felaktiga politik. I trängt läge har man beskyllt centern för att hindra en nödvändig rörlighet inom näringslivet. Detta är fel. Sådan rörlighet bör emellertid ske på en från individens synpunkt frivillig bas. Givetvis kan en såväl yrkesmässig som geografisk rörlighet motiveras av ekonomiska, tekniska och miljömässiga skäl. Men en rörlighetspolitik måste utformas så, att den stöder en aktiv regionalpolitik. Så har inte varit fallet hittills. Tvärtom — den har varit koncentrationsinriktad. Det är detta vi kritiserar. Centern framhåller i sin partimotion att en i och för sig önskvärd yrkesmässig rörlighet på små och ensidiga arbetsmarknader i verkligheten också blir en geografisk rörlighet, om inte tillräckligt kraftfulla regionalpolitiska insatser kompletterar yrkesutbildningen. Propositionens och utskottsmajoritetens förslag innebär inte alls sådana insatser. Utskottsbehandlingen har bl.a. inneburit att majoriteten har följt propositionen och på ett, tycker jag, utmanande sätt placerat stödområdets största orter så högt i stödområdesskalan att det klart motverkar en positiv utveckling i t.ex. Norrlands inlandskommuner. Det är för liten skillnad mellan de starka och de svaga orterna. Ortsgrupperna 5 och 6 har getts för svaga medel för att bli alternativ till de starka arbetsmarknaderna. De starkaste orterna inom stödområdet har förstärkts i förhållande till de svagaste, som därigenom trots högre bidrag förlorat i konkurrenskraft. Centern föreslår en kraftig förstärkning av de svagaste orterna. Jag skall återkomma till det senare. Majoriteten offrar de största Norrlandskommunernas ytterområden för en ytterligare koncentration till deras centrala delar. Man föreslår att kommunen skall vara en odelad enhet i regionalpolitiskt hänseende. Låt mig ta Skellefteå kommun i Västerbotten som exempel på majoritetens koncentrationspolitik. Kommunen är geografiskt mycket vidsträckt. Förhållandena i vissa ytterområden, exempelvis Jörn, Fällfors och Kalvträsk, kan jämföras med förhållandena i stödområdena 5 och 6. Majoriteten fastslår ändå att hela Skellefteå kommun måste vara en enhet i regionalpolitiskt hänseende. Den får inte uppdelas. Detta strider emellertid mot vederbörande kommuns, landstings och länsstyrelses prioritering och planering. Det är politisk enighet lokalt och regionalt om principerna för en uppdelning och differentiering av kommunen. Man häpnar i Skellefteå över majoritetens, som man säger, tokiga förslag. Majoriteten anser att man kan differentiera det regionalpolitiska stödet inom en och samma kommun så att man därmed får en tillfredsställande prioritering. Men detta är ju inte möjligt. Jag har svårt att tro på att majoriteten är så dåligt insatt i verklighetens värld. Det måste vara koncentrationsideologin som slår igenom. Den lilla differentiering som teoretiskt är möjlig skulle i praktiken knappast ge någon regionalpolitisk effekt. Det är kommunalpolitikerna helt klara över. De säger att detta förslag är något av en dödsstöt åt Jörn, Kalvträsk och andra områden. Är majoritetens argumentering på denna punkt ett exempel på politisk okunnighet om verkligheten? Eller vill majoriteten hävda att det är med särskild politisk kunskap man lagt fram det här förslaget? Förslaget förutsätter också ett ständigt myglande, uppvaktande och sammanträdande beträffande objekt såväl i de centrala delarna som inom ytterområdena. Det förvånar att moderater och folkpartister ytterligare vill utvidga Mygelsverige. Med kännedom om hur det här fungerar i det praktiska livet kommer nästan undantagslöst centralorten att vinna dragkampen med de svaga ytterområdena. Denna ordning är felaktig i många avseenden. BI. a. ökas möjligheterna till osund påtryckning och byråkrati. Mest beklagligt är att de svagaste arbetsmarknaderna får en än sämre ställning i förhållande till de bättre ställda orterna. Denna effekt gäller såväl inom en kommun som mellan kommuner. Hur kan majoriteten försvara en sådan ordning? Förslaget har föranlett uppvaktningar och uttalanden från socialdemokratiska organisationer i berörda områden och givetvis också från andra partier. Centern föreslår i motsats till majoriteten en ökad differentiering i förhållande till folkpartipropositionen, som folkpartiet hoppat ifrån också på denna punkt, förmodligen för att anpassa sig än här och än där för att slippa komma i reservationssituation. Exemplet Skellefteå ger en bra bild av skillnaden mellan centerns och övriga partiers — inte minst socialdemokraternas — principiella syn på stödområdessystemets uppgifter och effekter. Det är ett praktiskt exempel och ett svar på Birger Nilssons fråga vad centern menar med decentraliseringspolitik. Vi kan återkomma till den frågan sedan. Centern har verkligheten som utgångspunkt för sina ställningstaganden. Kartan måste stämma med terrängen om man med framgång skall orientera sig fram till målet. Majoritetens karta stämmer inte med verkligheten. År 1976 på hösten fattade riksdagen beslut om riktlinjer för att den nya regionalpolitiken skulle få en decentralistisk inriktning. Socialdemokraterna reserverade sig mot detta. Folkpartiet och moderaterna har nu gått tillbaka till sina tidigare ståndpunkter tillsammans med socialdemokraterna. På s. 33 i betänkandet uttalar majoriteten: ”Utskottet är inte berett att ställa sig bakom ett uttalande om utvecklandet av ”decentralistisk samhällsstruktur”.” Man kan inte se något skäl att göra ett sådant uttalande, säger man. Det är förståeligt med tanke på exemplet Skellefteå. Folkpartiet och moderaterna står således inte längre kvar vid det beslut som centern, moderaterna och folkpartiet var eniga om hösten 1976. Vattendelaren i regionalpolitiken går på nytt mellan å ena sidan centern och å andra sidan socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet. Det är intressant att notera att det är samma frontställning som i energifrågan. Utformningen av vår energipolitik har ju också mycket stor betydelse för samhällets utformning i decentralistisk eller centralistisk riktning. Utskottet uppmärksammar att mönstret från den regionala befolkningsutvecklingen förändrats under 1970-talet jämfört med 1960-talet. Under 1960-talets flyttlasspolitik förlorade skogslänen 10 000-15 000 främst unga människor per år. Utskottsmajoritetens partier har stort ansvar för denna utveckling. Denna utflyttning har kraftigt minskat under 1970-talet och förbytts i inflyttning i vissa fall. Inom länen i stödområdet, där de regionalpolitiska instrumenten har effekt, fortsätter emellertid strömmen från glesbygdskommunerna till de största orterna. Eftersom glesbygdskommunerna främst i inlandet har utarmats så kraftigt under 1960-talet, finns det inte så många fler människor att hämta där. Nu vill folk flytta tillbaka till dessa bygder, om det bara fanns arbete där. Forskare, länsplanerare m.fl. har konstaterat att regionalpolitiken har misslyckats att upprätthålla befolkningsmässig balans, även om den bidragit till att öka industrisysselsättningen i området. Man har konstaterat att den förda regionalpolitiken t.o.m. kan ha stimulerat till utflyttning från glesbygden. Faktum är att regionalpolitiken inte på lång väg kunnat ersätta de jobb som försvunnit från utflyttningsområdena. Den befolkningsmässiga obalansen har faktiskt sedan 1965 ökat inom stödområdet mellan de stora orterna och glesbygdsområdena. Denna trend fortsätter alltjämt. Ålderssammansättningen i utflyttningsområdena är sådan att samhällsbildningen är uppenbart hotad på många håll, om man inte mycket snart får till stånd en återflyttning av unga människor. Propositionens och utskottsmajoritetens förslag är helt otillräckliga — och i vissa delar felaktiga — för att man skall kunna åstadkomma en vändning i utvecklingen. Forskarrapporterna har genom sina slutsatser gett centern rätt i att politikerna nu måste inse lägets allvar, om man verkligen menar allvar med att nå det mål som vi i stort sett har gemensamt för regionalpolitiken. Insatserna har varit för små och delvis felaktiga ända från början. Socialdemokrater, folkpartister och moderater har hela tiden dikterat utformningen av regionalpolitiken och har således ansvar för den. Centern föreslår i sina partimotioner 1653 och 2562 en rad konkreta åtgärder för att nu åstadkomma en vändning innan ännu större skador inträffar. Vi föreslår således utöver propositionens förslag följande: 5. Anslaget till åtgärder i glesbygder höjs från 74 miljoner, enligt majoritetens förslag, till 200 miljoner. Därigenom kan efterfrågan tillgodoses för utveckling av lantbruk, kommersiell service, småindustri m.m. Dessa stödformer har visat sig effektivare och mindre kostsamma än andra alternativ. De har redan gett berörda bygder en viss ny framtidstro. 7. Regionalpolitiskt stöd får utgå till energianläggningar som drivs med inhemska bränslen. Detta kommer att skapa ökad sysselsättning i glesbygderna och spara valuta åt landet. Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartisterna i utskottet säger nej till alla dessa förstärkningar av stödet till de allra svagaste områdena. Det är anmärkningsvärt. Det är i sammanhanget inte fråga om några stora penningbelopp. Det är inte heller fråga om en nettokostnad för samhället. Det är ett mindre kostsamt sätt att rätta till problemen än varje annat nu känt alternativ. Det vore intressant att höra från er övriga om ni kan ange något bättre alternativ för glesbygdsorterna. Den samlade effekten av centerns konkreta förslag i glesbygdsfrågorna kopplad till vårt förslag om stödområdesindelningen kan beräknas ge en mångdubbel effekt i jämförelse med majoritetens förslag. Därtill kommer de ökade möjligheter som nu finns genom insatser via de regionala utvecklings Birger Nilsson frågade hur mycket arbete som kommit till stånd genom sänkningen av arbetsgivaravgifterna i det inre stödområdet. Vi har i Sverige över huvud taget ingen statistik över sådana åtgärder, inte heller över hur många färre barnstugor och hur mycket mindre vård av olika slag inom landstingssektorn och den kommunala sektorn som åstadkoms genom socialdemokraternas ständiga förslag om ökade arbetsgivaravgifter. Det leder till ökade skatter och urholkar möjligheterna till löneförbättringar. Om Birger Nilsson kommer med svar på dessa frågor, skall jag försöka ge svar på hans frågor. Men vad vi vet är att arbetsgivaravgifterna har en mycket stor effekt på kostnadsövervältringen från staten till kommunerna och försvårar kommunernas möjligheter att ge kommunal service. Givetvis har de i princip samma effekt på industrin. Arne Fransson kommer att redovisa centerns principiella syn på stödområdesindelningen, planeringstalen, ortsplanen m.m. Pär Granstedt kommer bl.a. att redovisa vårt partis förslag om en decentralisering av statsförvaltningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer i betänkandet och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga några ord till Jan-Ivan Nilsson. Han inledde med att påstå att trepartiregeringen har fört en framgångsrik politik. Jag undrar var kan har hämtat den kunskapen. Jag skulle råda Jan-Ivan Nilsson att fråga människorna i Bergslagen, människorna inom tekoindustrin, människorna vid varven, människorna i Norrbotten och människorna vid Hissmofors. Fråga fackklubbarna vid Hörneforsfabriken, som ägs av NCB. De skrev till riksdagsledamöterna häromdagen och framförde sina farhågor för utvecklingen på sysselsättningsområdet. Jag är helt övertygad om att Jan-Ivan Nilsson då skall få ett helt annat svar än att trepartiregeringen förde ”en framgångsrik politik”. Jag har mött många av dessa människor. De använder ett språk — mycket berättigat, måste jag erkänna — mot trepartiregeringens åtgärder, vilket kanske inte är lämpligt att skriva in i ett riksdagsprotokoll. Sedan talade Jan-Ivan Nilsson om flyttningsbidragen och berättade hur den socialdemokratiska regeringen med hugg och slag drev folk från skogslänen under 1950-talet. Det är en vrångbild av verkligheten. Också Jan-Ivan Nilsson vet att den stora utflyttningen berodde på den starka rationalisering som gick fram i huvudnäringarna i Norrland, jordbruk och skogsbruk, och på att den svagt utvecklade industrisektorn inte kunde ge jobb åt människorna. För övrigt var ju en av de första åtgärderna som trepartiregeringen vidtog just att höja flyttningsbidragen. Då vill jag ställa frågan till Jan-Ivan Nilsson: Hur stämmer detta med dagens fördömande av flyttningsbidragen? Vi kan inte från socialdemokratiskt håll garantera varje människa att få ett passande jobb där hon eller han är född. Helt naturligt måste det pågå flyttningsrörelser i landet. Men vad vi säger är att vi skall sätta in alla medel — arbetsmarknadspolitiska, näringspolitiska, regionalpolitiska — för att skapa ny sysselsättning i de underförsörjda regionerna. Lyckas vi ändå inte, så måste ju de människor som flyttar få en viss ersättning för de stora kostnader som flyttningen innebär.

Herr talman! Birger Nilsson avslutade sitt inlägg med att säga att socialdemokraterna vill sätta in alla medel för att förbättra sysselsättningen i de svagaste orterna. Varför går ni då emot alla de förslag som vi lägger fram för att förbättra dessa möjligheter? Alla de sju punkter jag räknade upp går ni emot. Jag frågade om ni kunde ge exempel på några effektivare medel. Den frågan fick jag inget svar på, och ni kan naturligtvis inte ge något sådant. När det gäller flyttningspolitiken erinrar jag mig vad förre statsministern Palme sade som svar på en fråga om det fanns någonting han hade ångrat i sin tidigare politik. Ja, sade han, kanske vår inriktning på flyttningspolitiken. Flyttningspolitiken skulle ju klara sysselsättningen och tillväxten i samhället. Det var socialdemokraterna som tillsammans med storindustrin och med stöd av folkpartiet och moderaterna genomförde den flyttlasspolitik som väl inte kan resoneras bort. Den är så väl inetsad hos svenska folket, framför allt de människor som tvingades flytta. Det var f.ö. också socialdemokraterna som — för att använda Birger Nilssons eget uttryck — försökte driva bort folk från jordbruk och skogsbruk genom den hårda rationaliseringsoch strukturförändringspolitik som fördes under 1960-talet. Vi satte oss emot den, med tanke bl.a. på de sociala vådor som den politiken skulle medföra för drabbade människor. Trepartiregeringens framgångsrika ekonomiska politik är erkänd internationellt sett, och ekonomisk expertis här i landet kan visa på hur vi har återfått konkurrenskraft på internationella marknader och på vår egen hemmamarknad. Efter ett par år är vi nu inne i en bättre situation, i stor utsträckning beroende på våra egna åtgärder. Från min egen hemkommun har jag exempel på hur trepartiregeringens åtgärder utlöste exportorder som tryggade sysselsättningen i ett betydande företag. När trepartiregeringen tillkom fick den överta ett land fullt av kriser. I kanslihuset fanns ingen beredskap på något område — skogsområdet, stålområdet osv. — när trepartiregeringen tog över. Ingen regering har satsat så mycket på sysselsättningen som trepartiregeringen gjorde.
Herr talman! Jan-Ivan Nilsson frågar om vi kan anvisa några effektivare medel. Ja, det kan vi säkert. Jag vill bara erinra om att vi vill ha en fullmaktslag när det gäller etableringskontroll. Kan man inte uppnå syftet med regionalpolitiken, menar vi socialdemokrater att då får vi på allvar diskutera en etableringskontroll. Centerpartiet har tidigare ställt sig bakom dessa tankegångar. Numera har man såvitt jag förstår ingen känsla för en sådan åtgärd, som jag personligen tror på sikt måste införas i regionalpolitiken. Det var väl vidare, Jan-Ivan Nilsson, inte så att någon drev jordbrukarna att flytta. Jag tror att vi bör variera språket litet grand på den punkten, eftersom det inte finns och inte heller skall finnas några medel för att med tvång driva människorna från deras hemorter. Att många saknat jobb och att många ungdomar flyttar från sina föräldrar är ett faktum, men ungdomarna gör kanske detta mera för att få komma ut och pröva sina vingar. Centerpartiets tal om att vi under 1960-talet drev en politik som tvingade människorna att flytta saknar grund i verkligheten.
Herr talman! Som svar på min direkta fråga om vilka effektivare medel socialdemokraterna har att sätta in för glesbygdsområdena nämner Birger Nilsson etableringskontroll, något som också vårt parti har uttalat och ådagalagt ett intresse för. Men detta medel har visat sig vara så kantigt och otympligt att det har en mycket begränsad effekt, även om man tar till mycket hårda tag. Förmodligen har det en mycket liten effekt på de minsta och svagaste arbetsmarknaderna. Jag rekommenderar Birger Nilsson att ta kontakt med socialdemokraterna i Skellefteå, i Örnsköldsvik och inom andra liknande orter och tala med dem om den centraliseringspolitik som man där upplever att utskottsmajoritetens förslag om odelade kommuner innebär. Birger Nilsson har kanske inte rätt till någon ytterligare replik, men det finns ju andra talare från socialdemokraterna, och jag vill därför än en gång ställa följande fråga: Kan ni ge exempel på några mera effektiva medel än dem som vi har föreslagit för de svagaste arbetsmarknaderna? Varför går ni emot våra förslag på den punkten? Varför krymper ni avståndet mellan de stora och arbetsmarknadsmässigt goda orterna och de allra svagaste, så att de senare förlorar konkurrenskraft i förhållande till de starkare orterna? Jag upplever det som ganska fruktansvärt inför framtiden att riksdagen står inför att fatta ett sådant beslut.

Herr talman! Låt mig först inledningsvis i likhet med de föregående talarna få rikta ett särskilt tack till arbetsmarknadsutskottets kansli men även till den berörda tryckeripersonalen för den enastående insats som man har gjort för att det skulle vara möjligt att få fram det betänkande som vi nu behandlar till i dag. Det är en enastående prestation, väl värd att uppskattas. Om målet arbete åt alla råder enighet. För att klara denna målsättning krävs betydande insatser inom den ekonomiska politiken, inom näringspolitiken och inom arbetsmarknadspolitiken. Regionalpolitiken framstår därvid som ett betydelsefullt komplement. Avsikten med regionalpolitiken är nämligen att människorna i alla delar av landet skall bli delaktiga av vår allmänna materiella, sociala och kulturella välfärd. Näringslivets strukturomvandling skall inte behöva åtföljas av stora omflyttningar av människor. Detta gäller främst i vad avser omflyttningar mellan regionerna. Möjligheterna att ge en tillfredsställande service i glesbygden måste förbättras. Detta förutsätter en allsidig regional arbetsmarknad, där olika slags näringslivsoch samhällsaktiviteter finns representerade. Moderata samlingspartiet vill — som framgår av vår partimotion nr 2557 — uppnå dessa mål i första hand genom att skapa så likvärdiga grundförutsättningar som möjligt över hela landet och mellan dess olika regioner. Generella stimulansåtgärder för att åstadkomma detta är att föredra framför selektiv detaljstyrning. Enligt vår mening bedrivs den mest framgångsrika regionalpolitiken med hjälp av generellt verkande ekonomiskt-politiska medel, som tillvaratar marknadsekonomins decentraliserade och effektiva beslutsfattande. De konkurrensfördelar vi haft — i tillgång på råvaror, i vår väl utbyggda produktionsapparat och i vårt teknologiska kunnande — har successivt minskat i takt med att andra länder moderniserat sitt näringsliv och byggt upp sin industri. Samtidigt har balansen i vår blandekonomi förskjutits i en alltmer oförmånlig riktning. Det offentliga har kommit att dominera på det enskildas bekostnad. Genom skattehöjningar och ökade arbetsgivaravgifter har en större del av såväl inkomster som sparande överförts från den privata till den offentliga sektorn. Företagens sparande har sjunkit till förmån för kollektivt sparande. Nyetableringar av företag har sjunkit oavbrutet sedan mitten av 1960-talet. Samtidigt som de expansiva inslagen i näringslivet varit obetydliga har antalet företagsnedläggelser och konkurser bara ökat. Alltsedan 1960-talet har vi haft en strukturomvandling med slagsida. Att många företag drabbas så hårt av den internationella lågkonjunkturen och den sviktande konkurrensförmågan beror på att de var försvagade redan i utgångsläget. Ett ekonomiskt starkt företag kan överleva en motgång genom att ta till reserver. Men om lönsamheten legat på en låg nivå under en längre tid, finns inga reserver att ta till. Därigenom blir steget mellan sviktande försäljning och nedläggning mycket kort. De främsta orsakerna till våra problem är sålunda att söka inom vårt land. Företagens soliditet — dvs. andelen eget riskvilligt kapital — i procent av det totala kapitalet har sjunkit från 30-40 96 under 1960-talets senare del till omkring 25 96 i dag. Där ligger - jämsides med den försämrade lönsamheten — den viktigaste orsaken till de under en följd av år vikande industriinvesteringarna. De regionalpolitiska problemen måste sättas in i det orsakssammanhang som jag här har beskrivit. Skall vi få förutsättningar att åstadkomma en förbättrad regional balans och skapa ökad sysselsättning i svaga regioner, måste vi lösa de övergripande ekonomiska problemen. Trepartiregeringens insatser för att komma till rätta med den ekonomiska krisen och bekämpa arbetslösheten kan konstateras ha givit ett mycket gott resultat. På den punkten vill jag verkligen med bestämdhet korrigera Birger Nilssons historieskrivning. Socialdemokraterna motsatte sig de åtgärder som trepartiregeringen vidtog för att värna sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsoch regionalpolitiska insatser samt öka näringslivets konkurrenskraft. Socialdemokraterna gick exempelvis emot devalveringarna och sänkningen av den 4-procentiga löneskatten. Hade socialdemokraterna i regeringsställning fått möjlighet att genomföra den politik som de nu har pläderat för i oppositionen under innevarande mandatperiod, skulle kostnadsläget för Sveriges exportindustri sannolikt ha varit ca 25 96 högre än vad det nu är, och vi hade dessutom haft en ännu större arbetslöshet. Det är angeläget att den offentliga sektorns expansion på bekostnad av andra sektorer bromsas upp. Vad som krävs i dag är ökad tillväxt och mer av stimulans till initiativ och arbetsinsatser. Genom en ökad tillväxttakt utnyttjas landets produktionsresurser bättre. En tyngdpunktsförskjutning måste ske när det gäller statens engagemang på skilda områden, från en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn till en ökad stimulans med generella medel av hela det svenska näringslivet. Vad frågan ytterst gäller är vilka kostnader för selektiva åtgärder, på t.ex. arbetsmarknadspolitikens, näringspolitikens och regionalpolitikens områden, som vi kan tillåta belasta vår internationella konkurrenskraft. Summerar man alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna redovisat i mycket ambitiösa program inom ramen för länsplaneringsarbetet, kan man konstatera att nyföretagandet i Sverige måste mångfaldigas. Allt fler kommuner har begärt att få bli förklarade som stödkommuner och i konsekvens därmed få tillhöra stödområdet. Detta förhållande, herr talman, bekräftar verkligen vår uppfattning att generellt verkande medel är att föredra framför selektiva åtgärder. Annars blir alternativet att vi successivt tvingas att acceptera de kommunala kraven, med den risk detta kommer att innebära för att hela landet så småningom förvandlas till ett enda stödområde. De allmänna ekonomiska svårigheter som vårt land brottats med har fått särskilt kännbara effekter inom de områden som redan tidigare varit föremål för regionalpolitiska insatser. Trots betydande ekonomiska satsningar har sysselsättningsutvecklingen i dessa områden varit negativ. En selektiv subventionspolitik är inte ägnad att lösa de problem som framför allt Norrlandslänen drabbats av. Det finns anledning att förmoda att de hittills utnyttjade regionalpolitiska stödformerna inte förmår häva den nuvarande trenden. I valet av framtida styrmedel förordar vi sådana stödformer som allmänt förbättrar förutsättningarna att bevara och expandera befintlig industri och att etablera nya företag. Regionalpolitiken bör därför vara så generell som möjligt. Ensidigt riktade stödåtgärder gynnar inte det näringsliv som redan finns i stödområdet. Konkurrensen kan snedvridas och sysselsättningen kan komma att hotas i de företag som redan är etablerade på orten. Riktade stödåtgärder kräver dessutom, som vi upplever det, en byråkratisk beslutsprocess, med de risker detta kan innebära för att företag behandlas orättvist. Den sysselsättningsstimulans som gavs till det inre stödområdet under den period då löneskatten där var halverad i förhållande till landet i övrigt var, som vi ser det, betydelsefull. Här ställde Birger Nilsson en fråga till oss. Birger Nilsson vet mycket väl att man inte kan räkna antalet nya arbetstillfällen. Det är inte de som klarar sig som hört av sig, utan det är de som varslats om nedläggning som hör av sig. Dem kan man räkna. Vad vi har åstadkommit med de här åtgärderna i den här svåra situationen är att vi förhindrat en ökad arbetslöshet, som annars hade blivit följden, om man inte hade vidtagit dem. Nu finns det därför anledning att gå vidare på denna väg för att främja sysselsättning och utveckling inom stödområdet. Vi föreslår i det syftet att löneskatterna, i det här fallet socialförsäkringsavgifterna, skall sänkas med tre procentenheter i stödområdena 3 och 4 — vilket motsvarar nuvarande allmänna stödområdet — samt med fem procentenheter i områdena 5 och 6, motsvarande nuvarande inre stödområdet. Våra förslag på de här punkterna är ägnade att förbättra det allmänna konkurrensläget för företagen i de angivna delarna av landet. I jämförelse med de selektiva stödformerna är generella medel lätta att administrera. Inte heller blir det utrymme för subjektiva eller osakliga bedömningar vid hanteringen av stödärendena. Ett decentraliserat beslutsfattande ute i företagen kan därmed bevaras. Enligt vår mening har de generella medlen en rad fördelar när det gäller att stimulera näringslivets utveckling inom stödområdena, men det är givetvis inte fråga om att i grunden riva upp den politik som har förts hittills. Vad det gäller är att gå över till ett system där man lägger större tyngd vid generellt verkande ekonomiskt-politiska medel än enligt propositionens förslag. Möjligheter bör vidare skapas för företagen att på gynnsammare villkor avsätta medel till särskilda investeringsfonder med regionalpolitisk användning och med generell rätt att utnyttja fondmedlen för investeringar inom stödområdet. Företagen skulle därmed i sin planering bättre kunna överväga investeringar i stödområdet. För att företag som gjort avsättningar till allmän investeringsfond också skall kunna utnyttja dessa för investeringar i stödområdet bör en möjlighet öppnas att överföra medel till de särkilda fonderna. En annan möjlighet skulle vara att generellt medge att de allmänna investeringsfonderna utnyttjas för investeringar i stödområdet. Sådana investeringar kan dessutom stimuleras genom att utnyttjandet av investeringsfondsmedlen kombineras med särskilt förmånliga investeringsavdrag. Enligt vår mening är det angeläget att ge företagen goda skäl för att förlägga en större del av sina investeringar till särskilt sysselsättningssvaga områden. Våra förslag om sänkningar av socialförsäkringsavgifterna leder till ett minskat behov av selektiva åtgärder. Således föreslår vi att den i propositionen förordade höjningen av sysselsättningsstödet kan utgå. Likaså anser vi att anslagen till bidragsverksamhet kan reduceras med 150 miljoner samt att anslagen till lokaliseringslån kan minskas med 450 miljoner. Som påpekats i vår partimotion kommer en generell åtgärd av nu avsett slag att sänka lönekostnaderna också för kommunerna. För att inte stimulera till ökad kommunal konsumtion bör utgiftsminskningen för kommunerna avräknas mot de kommunala skatteutjämningsbidragen. Regeringen föreslår att nuvarande stödområdesindelning ersätts av ett nytt system där kommunerna placeras i olika stödklasser. Tillkomsten av de s.k. grå zonerna är ett uttryck för att den nuvarande indelningen inte är fullt ändamålsenlig. Vi godtar därför regeringens förslag men under den bestämda förutsättningen att det nya systemet tillämpas på försök. Vi föreslår därjämte att försöksverksamheten utvärderas i samband med en kommande fullständig länsplaneringsomgång. Man måste, som vi ser det, vara försiktig med att placera större tätortsområden i stödklasser med stora subventioner. Det finns bättre förutsättningar för en differentierad arbetsmarknad i sådana områden än vad fallet är i utpräglade glesbygdsområden. Möjligheter måste dock finnas för att i undantagsfall ge lokaliseringsstöd till projekt i kommuner utanför stödområde för att motverka en negativ utveckling som förorsakas av företagsnedläggningar eller andra allvarliga störningar på arbetsmarknaden. När situationen ändå kräver dylika ingripanden — dvs. utöver vad vi med generellt verkande åtgärder kan åstadkomma — bör det vara möjligt för regeringen att inom givna anslag ge stöd till projekt utanför stödområdet. Stödområdets yttre gräns ändras inte i förhållande till regeringens förslag. Utskottets ställningstagande innebär således mycket små justeringar i förhållande till vad som gäller i dag. Utskottsmajoriteten har också enats om att en kommun inte skall delas. Centerpartiets tes om att man inte kan differentiera stödet om man inte delar upp vissa kommuner menar vi inte håller. Önskvärd differentiering kan man redan nu åstadkomma. Jan-Ivan Nilsson tillät sig att kalla den här politiken för mygel. Jag kan inte hålla med om det; tvärtom vill jag gärna ta avstånd från ett sådant uttalande. Det kanske snarare kan få karaktären av en bumerang. Får jag påminna herr Nilsson om att under den tid då Nils Åsling hade ansvaret för de här frågorna var väl väntrummet i industridepartementet mest välbesökt under de senaste åren. Dessutom har — som utskottet påpekar i betänkandet — regeringen möjlighet att i undantagsfall medge att man överskrider maximireglerna för det totala stödet. Utskottet anser det fortfarande vara möjligt att differentiera stödet genom att variera detta inom ramen för de maximiregler som gäller. Vi delar således utskottsmajoritetens principiella ställningstagande att nuvarande stödområde ej bör utvidgas. När det gäller inplaceringen av kommuner i stödområde är vi också överens med utskottsmajoriteten — utom på en enda punkt. Det gäller Gotland. Med hänsyn till de inomregionala problemen där föreslår vi en inplacering i stödområde § i stället för område 4 som utskottet föreslår. Vi menar att här måste — med hänsyn till de speciella förutsättningar som råder på ön — en särskild stimulans till utbyggnad av den industriella sektorn sättas in, i synnerhet i de norra och södra delarna av Gotland. En av regionalpolitikens svårigheter är att få den förankrad hos den breda folkopinionen. Vad jag avser är att många människor upplever planeringssystemen för sysselsättningsoch regionalpolitiken som alltför svårgripbara. Den enda framkomliga metoden för att motverka detta är att föra de regionalpolitiska besluten närmare de människor de handlar om. Planeringen får alltså inte göras så detaljerad, så definitiv, att enskilda människors, enskilda företags, enskilda kommuners och landstings olika möjligheter och ambitioner låses. Regering och riksdag skall med regionalpolitiken ange ramarna för verksamheten. Detaljplaneringen och verkställigheten bör skötas av kommunala och landstingskommunala organ, enskilda företag och individer. Det är bl.a. mot denna bakgrund som man bör studera utskottets synpunkter på planeringssystemen, t.ex. befolkningsramarna och ortsplanen. Det är viktigt att dessa planeringsnivåer inte läggs fast för långa tider så att flexibiliteten begränsas. Befolkningsramarna kan inte vara bindande. En anpassning till den faktiska utvecklingen måste självfallet ske. Befolkningsramar för ju inte utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Vad som är avgörande är de konkreta åtgärder som vidtas. Befolkningsramarna har sitt värde som planeringsinstrument. Samma bedömning får enligt vår mening också gälla ortsplanen. Att riksdagen sedan några år har fattat beslut om att vissa orter skall vara primära centra, regionala centra etc. får inte innebära att den här indelningen en gång för alla ligger fast. Servicenivån i olika orter måste självfallet få vara olika. Varje ort i ett län kan inte ha alla de funktioner som en viss klassificering anses innebära. Olika meningar finns givetvis om vilken service som skall lokaliseras till olika orter inom ett län. Det får heller inte vara så att statliga och regionala insatser begränsas till orter som t.ex. är klassade som primära centra. Orter som fått en indelningsgrad som inte helt motsvarar de lokala förutsättningarna får inte bli åsidosatta. Den formella indelningen får med andra ord inte överbetonas. Det måste ges utrymme för förändringar av planen när så är påkallat. Regeringen förespråkar ytterligare ekonomiska och administrativa styrmedel för att få till stånd en regional omfördelning av sysselsättningen inom den privata serviceoch tjänstesektorn. Vi modezater motsätter oss detta och anser att även dessa näringar bör omfattas av den reguljära regionalpolitiken. Detta medför en utbyggnad av den s.k. etableringsdelegationens verksamhet, såväl centralt som på länsnivå. Vi kan inte biträda regeringens uppfattning. Etableringsdelegationens verksamhet innebär lokaliseringspåverkan i administrativ ordning utan offentlig insyn och är därför principiellt förkastlig. Vi anser att de regionalpolitiska medlen skall bygga på en samverkan mellan myndigheter och näringsliv och inte på tvångsåtgärder av den typ som socialdemokraterna tänker sig i reservation nr 25. Vi avvisar dessa tankar på lagstiftning om etableringskontroll. En sådan lagstiftning skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår nuvarande ekonomiska ordning och medföra påtagliga risker för sysselsättning och minskad investeringsbenägenhet. Det är väsentligt att tyngdpunkten i beslutsfattandet i frågor av regionalpolitisk betydelse förskjuts i riktning mot länsoch kommunnivåerna. Det övergripande ansvaret för sysselsättningsoch regionalpolitiken skall självfallet kvarstå hos staten, som fördelar resurser mellan länen och fastställer ramarna för hur resurserna skall användas. Men den praktiska verksamheten bör i ökad utsträckning överlåtas till landstingsoch primärkommunala organ, till enskilda företag och till enskilda människor, vilket ger ett större mått av valfrihet och oberoende åt dem som berörs. Det kan t.ex. inte vara rimligt att staten skall detaljgranska och stödja vissa kommuners investeringsprogram. I stället för decentralisering får vi då en centralisering. I propositionen föreslås förenklingar av planeringens genomförande, vilket vi har all anledning att hälsa med tillfredsställelse. Samtidigt kommer länsplaneringen även efter beslut med anledning av den regionalpolitiska propositionen att delvis präglas av samma oklarhet och obestämdhet till mål och funktioner som hittills. Innan några ytterligare åtgärder vidtas för ökade resurser till länsplaneringen eller med denna sammanhängande verksamheter eller samordning av andra och mera åtgärdsinriktade planeringsformer bör närmare analyseras vilka konkreta ambitioner som länsplaneringen skall tillgodose och hur länsplaneringen kan förändras för att tillgodose bättre preciserade mål för planeringsverksamheten. Utifrån en mycket allmänt hållen beskrivning av olika ”initiativ och projekt” föreslås att ett nytt anslag på 35 milj.kr. inrättas för att kunna ge länsstyrelserna särskilda medel för åtgärder i anslutning till länsplaneringen. Enligt vår mening ger inte propositionen det underlag som riksdagen har anledning att kräva för att fatta ett beslut om ett så stort anslag som 35 milj.kr. Enligt vår uppfattning åstadkommes den nödvändiga omvandlingen och förnyelsen av svenskt näringsliv, som i sin tur kan bära upp en ökad sysselsättning i den offentliga sektorn, inte genom nya statliga organ och statliga styrmedel. Det är inte i statliga kommissioner som uppfinningar föds och produktförnyelser görs. Förnyelsen sker genom personliga initiativ i en decentraliserad marknadsekonomi med fri företagsamhet. Av dessa skäl vänder vi oss mot den starka selektiva inriktning av politiken som sysselsättningsutredningen och regeringen föreslagit. Selektiva styrmedel och subventioner flyttar över en stor del av beslutanderätten till centrait placerade politiker och ämbetsmän med ofta ringa direktkunskap om produktionssystem och marknader. Den selektiva politiken får dessutom automatiskt ett konserverande drag genom att den i första hand inriktas på företag i svårigheter. Den mest angelägna uppgiften när det gäller att säkra den fulla sysselsättningen i samhället är att skapa en ekonomisk, social och näringspolitisk miljö, där skaparlusta, personliga insatser och arbetsvilja befrämjas. Den viktigaste åtgärden, som på sikt kan förbättra situationen för näringslivet i samtliga regioner i vårt land, är att förbättra aktiviteten i svensk ekonomi genom en allmän sysselsättningsskapande politik. Alla regionalpolitiska åtgärder innebär eljest att man flyttar om sysselsättningsproblemen mellan och inom regionerna. En framgångsrik regionalpolitik måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Jag har med det anförda också kommenterat de frågeställningar som vi tagit upp i de reservationer som vi moderater fogat till utskottsbetänkandet. Jag ber därför att få yrka bifall till samtliga moderatreservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var väntat att moderaternas representant huvudsakligen skulle skjuta in sig på de höga lönekostnaderna. Det påståendet rimmar helt med den propaganda som Svenska arbetsgivareföreningen just nu är ute med i de svenska bygderna. Sten Svensson kunde inte svara på min fråga hur många nya jobb som skapades när man sänkte arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Och jag förstår honom. När man sänkte arbetsgivaravgiften för SCA, NCB och LM, som har filialer där uppe, och för andra företag innebar det inte att dessa företag rusade ut och anställde en massa nytt folk. De tillgodogjorde sig den här sänkningen i form av en vinstökning. Det är väl också innebörden i moderaternas reservation: Man vill göra en förmögenhetsomflyttning. Att skapa nya jobb är man tydligen inte ute efter. Men det är vi från socialdemokratiskt håll. Vi ställer upp bakom den höjning av sysselsättningsstödet som är föreslagen. Det har en klar fördel: Man vet hur många nya arbetstillfällen som skapas den vägen. Man betalar för de nya arbetstillfällena när företagen kan bevisa att de finns. Där går det alltså en klar skiljelinje mellan moderaterna och övriga partier. Vi vill satsa hårt på sysselsättningsstödet. Moderaterna vill satsa på en sänkning av socialförsäkringsavgifterna utan att veta om det ger ett enda nytt jobb.

Herr talman! Jag vill beteckna Sten Svenssons anförande som välvilligt men till litet förpliktande. Han tog avstånd från mitt uttryck mygelekonomi. Jag vill understryka att jag verkligen menar vad jag säger. Sten Svensson kan få mina påståenden verifierade av sina partikolleger i Skellefteå, som kan det här praktiskt. Jag frågade hur man skall undvika byråkrati i sådana fall. Jag fick faktiskt inget svar. Har man klara bestämmelser, som vi föreslår, undviker man mygel, sammanträdande, spring i trappor, resor och annat sådant som företagen är så trötta på. När man talar om hela kommuner innebär det i klarspråk att man skall sänka vissa delar av kommunen, men man vågar inte säga det klart. Gör man som vi föreslår vet man vilka bestämmelser som finns, företagen känner till förutsättningarna, man slipper mygla, man slipper förhandla, man slipper besöka kommunalhus och kanslihus, och allt detta som är ganska improduktivt och irriterande. På vilka punkter är vårt förslag byråkratiskt, t.ex. för glesbygderna, där man har klara bestämmelser? En sak som inte går att differentiera är sysselsättningsstödet. Nej, Sten Svensson och representanterna för övriga partier, ni föreslår en ordning som är full av mygel, trappspring och påtryckningar. Det är förvånande att ni vill införa ytterligare byråkrati, ytterligare mygel i just de här sammanhangen. Sedan vill jag ställa en fråga till Sten Svensson: Varför vill moderaterna alldeles särskilt profilera sig genom en ensidig inriktning mot rörlighetspolitiken? Viskrev i arbetsmarknadsutskottets betänkande att vi skulle diskutera den frågan i detta sammanhang. Men ingen av er har tagit upp den. Och betänkandet är fritt från diskussion just kring flyttningspolitiken, som ju neutraliserar de regionalpolitiska åtgärderna. Vidare: Hur får moderaterna sin matematik att gå ihop? Vi vet att generella medel i princip är mera kostsamma än selektiva. Selektiva medel kan man sätta in punktvis och få effekter av där man tror att effekten blir störst. Nu sänker moderaterna medelsbeloppen till regionalpolitiken samtidigt som man vill öka de generella åtgärderna. Hur går detta ihop?

Herr talman! Får jag först vända mig till Birger Nilsson. Den negativa utveckling som kännetecknat många branscher i vårt land under de senaste åren och den oro som många människor känner, inte minst i sysselsättningssvaga regioner — har det inte fått Birger Nilsson och socialdemokraterna att fundera över om inte socialdemokraterna själva vid något enda tillfälle under sin långa regeringsperiod har medverkat till att dessa svårigheter har uppkommit? Näringslivets strukturproblem, den ekonomiska krisen, som kulminerade vid tiden för regeringsskiftet 1976 och strax därefter, och den bild av sysselsättningsläget som Birger Nilsson målade upp i sitt anförande ger ju en god sammanfattning av resultatet av en socialdemokratisk förvaltning under 44 år. Nu har den utvecklingen dess bättre brutits genom trepartiregeringens åtgärder. Jag nämnde i mitt anförande devalveringarna, borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften samt övriga åtgärder på skatteområdet som ledde till ett kostnadsläge som är betydligt lägre än vad det hade varit med socialdemokratisk politik. Till detta kommer småföretagarpaketet och en rad kraftfulla åtgärder för att klara sysselsättningen. För att eliminera verkningarna av socialdemokratins ekonomiska politik vidtog man bl.a. åtgärden att sänka löneskatten i det inre stödområdet. Därmed förhindrade man en fortsättning av arbetslösheten. Där ligger svaret. Har inte socialdemokraterna märkt resultaten av trepartiregeringens politik? Det har ju andra gjort. Vi har fått ett sjunkande underskott i bytesbalansen. Prisutvecklingen och därmed inflationen har dämpats. Sedan vill jag säga till Jan-Ivan Nilsson, att vi har inger sådan uppdelning av kommunerna i dag. Ändå har betydande stöd utbetalats, inte minst under den tid som centerpartisten Nils Åsling hade ansvaret för de regionalpolitiska frågorna i kanslihuset. Det var ett stort antal människor som sprang i trapporna och satt i väntrummet där — folk från kommuner, från enskilda företag, skogsägare och andra. Jag har inhämtat uppgifter om nu verksamma företag i ett antal kommuner. Det visar sig att man redan har lyckats differentiera stödet och att göra det med geografisk åtskillnad. Centerpartiets uppdelning är helt onödig. Snarare är er tanke uttryck för hårdare central styrning, eftersom ni menar att vi här i riksdagen skall göra avvägningar inom kommunerna. Vi menar att man i stället skall överlåta till kommunerna och länen att själva svara för detta. Beträffande finansieringen vill jag säga att syftet med vår sänkning av löneskatten är att den skall leda till en ökad sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden genom att konkurrensförutsättningarna för företagen inom stödområdet förbättras. Därigenom ökar statens och kommunernas skatteinkomster, iden mån personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden får sysselsättning, och statens kostnader för olika arbetsmarknadspolitiska insatser minskar.

Herr talman! Jag tycker det är en föga hederlig diskussionsteknik att skylla egna misslyckanden på andra. Vi borde nog i detta hus kunna ta ansvar för våra egna gärningar. Och det är alldeles uppenbart, ingen kan bestrida detta, att under den borgerliga regeringsepoken så har vi tappat 100 000 jobb. Industriinvesteringarna har sjunkit med 30 96. Priserna har stigit starkare än tidigare. Vi har skaffat oss ett rekordhögt budgetunderskott på 50 miljarder kronor, osv., osv. Sten Svensson menar tydligen att det är socialdemokratin i opposition som rår för den politiken. Jag måste säga, Sten Svensson, att det nog vore hederligare om ni själva tog ansvaret. Ni lovade ju under valrörelsen 1976 att det skulle bli så mycket bättre, om de borgerliga partierna fick överta regeringsansvaret. Det har nu visat sig att ni misslyckades. Gå då för all del ut och ta ansvaret för de misslyckandena! Jag tror att människorna skulle respektera er på ett annat sätt om ni gjorde det i stället för att försöka skylla ifrån er. Också under socialdemokratisk regim har näringslivet genomgått många och långa kriser. Men det skulle aldrig falla oss in att i regeringsställning skylla ifrån oss på högerpartiet, folkpartiet eller centerpartiet.

Herr talman! Låt mig först korrigera Sten Svensson. Han sade att vi i dag inte har några exempel på en uppdelning av kommuner. Men det har vi faktiskt. Vännäs kommun i Västerbottens län har varit delad i fråga om regionalpolitiska insatser under några år. Det har gått mycket bra. Har man bara klara bestämmelser, är det inga problem alls med en uppdelning. Det blir ingen byråkrati, inget mygel och inga svårigheter. Företagen känner till förutsättningarna. Men vad Sten Svensson och andra i utskottsmajoriteten nu vill införa, det är faktiskt en utbyggd mygelekonomi — jag upprepar det uttrycket - som kommer att fungera dåligt. Sten Svensson anförde exempel från Nils Åslings väntrum. Men det är ju så det kommer att bli! Från varje företag kommer man att sitta i väntrummen i kommunalhusen, på länsstyrelserna, hos regeringen och hos AMS. Man kommer att försöka få litet bättre villkor. Kommunalmännen kommer att hjälpa till än här och än där. För att återknyta till uppvaktningarna hos Nils Åsling, så har ju Sten Svensson själv beskrivit hur det förhöll sig, nämligen att trepartiregeringen fick överta ett samhälle med en hel massa företagskriser och branschkriser, för vilka den föregående regeringen inte hade byggt upp någon beredskap. Men vad vi nu står inför det är inte bara ett uppvaktande när kriser uppstår, utan det är ett kontinuerligt uppvaktande. Det kommer att bli ett ständigt uppvaktande och diskuterande i alla möjliga olika instanser, och då kommer de svaga orterna i exempelvis de stora Norrlandskommunerna med starka centralorter att dra det kortaste strået. Förslaget innebär en försvagning på orter där de största insatserna behövs. Men kanske är det så i Sten Svenssons fall och också i fråga om många andra att man inte känner till hur verkligheten fungerar. Moderaterna har representerats i utskottet av en stockholmare och en ledamot från Mellansverige. Det är förståeligt att ni inte känner till hur det fungerar i verkligheten. Eftersom också sysselsättningsutredningen har varit inne på frågan om en differentiering — Sten Svensson sitter ju med där — borde ni faktiskt ha kontaktat politiker från berörda områden. Jag vet att socialdemokrater och representanter från andra politiska organisationer genom uppvaktningar och skrivelser har försökt påverka utskottsmajoriteten att ändra sin uppfattning och låta förslaget få en annan inriktning än den man nu bestämt sig för. Tydligen är man inom utskottsmajoriteten inte alls mottaglig för argument som framförs av dem som lever i de här områdena och som i praktiken har dessa problem.

Herr talman! Vad jag menar är att vi verkligen tar ansvar för trepartiregeringens åtgärder, och att Birger Nilsson och hans parti på motsvarande sätt rimligen borde ta ansvar för de 44 åren av socialdemokratiskt styre. När det allmänna ekonomiska läget i landet som helhet var som värst till följd av kostnadskrisen under åren 1974-1976 rättades konkurrensläget till genom att växelkursen ändrades och löneskatterna sänktes. Det var dessa åtgärder och inte ett antal industripolitiska subventioner som vände utvecklingen rätt. På samma sätt måste nu situationen i stödområdena förbättras genom generella insatser som lägger grunden till ett bättre konkurrens Inget av detta har varit kännemärket för socialdemokratins politik under den mandatperiod som vi nu diskuterar. Det är enbart en fortsättning i gamla hjulspår, dvs. en fortsatt högskattepolitik. I det budgetalternativ som ni redovisade för år 1977 föreslog ni på 15 punkter höjningar av skatter och avgifter, vilket innebar att man måste plocka in ytterligare 5 miljarder från företagen och hushållen. 1978 kom ni igen med samma recept. Den gången var det höjningar av skatter och avgifter på 13 punkter som skulle ge 9 miljarder. Årets alternativ handlar om produktionsfaktorsskatt och andra åtgärder som innebär skatteoch avgiftsskärpningar på i runt tal 15 miljarder. Är detta, Birger Nilsson, en företagsvänlig politik? Får man en reell förbättring av sysselsättningen, som ni efterlyser, genom sådana här åtgärder? Till detta kommer det kvarstående fondsocialistiska hotet, som lägger en hämsko på nya satsningar. Sedan till Jan-Ivan Nilsson: Jag är mycket väl medveten om hur konstruktionen med Vännäs ser ut, men vad jag åsyftade var den tekniska uppdelning som ni föreslår i er reservation. Jag nämnde förut att jag tagit del av en undersökning, där man har gjort beräkningar för varje företag och år under perioden 1965-1978 beträffande stödets storlek i procent av beräkningsunderlaget. Denna undersökning, Jan-Ivan Nilsson, visar klart att man redan med nuvarande regler har lyckats differentiera stödet med mycket stora spännvidder. Under den här perioden har stöd inom Arvika kommun lämnats 23 företag. Lägsta andel är 53,6 96 och högsta andel 71,5 926. Inom Örnsköldsviks kommun har lämnats stöd till 57 företag, och spännvidden beträffande stödets storlek varierar mellan 29,3 96 och 88,9 26. Motsvarande siffror för Skellefteå är från 32,4 96 till 128,2 96 gällande 78 företag. Inom Luleå har stöd givits 43 företag med variationer från 35 96 till 136,9 96. Enligt propositionen och utskottet föreslås ett tak för t.ex. lokaliseringslån inom olika stödklasser. Det finns alltså möjligheter att inom den ramen differentiera stödet. Det behövs ingen uppdelning av kommunerna med den centrala styrning detta innebär.